Fru talman! Nej, det gör jag inte heller. Men jag tillhör den kategori som tycker att de sjuka i det här samhället har rätt att få sina rättigheter respekterade och få sina sjukförsäkringsavgifter reserverade till ersättning vid sjukdom. Jag vet, Sten Andersson, att det finns möjligheter i dag att beivra missbruk. Likväl pågår missbruket. Konflikten vid Dagens Nyheter, som inte alls kallas konflikt av de grafiker som nu uppenbarligen sjukskriver sig på löpande band, fortgår. Och Sten Andersson säger att allting är bra som det är. Borde inte Sten Andersson dra någon slutsats med anledning av det som nu inträffar på Dagens Nyheter/Expressen? Borde man inte överväga vilka åtgärder som behöver sättas in för att förhindra det missbruk som just nu går ut över DN/Expressen-läsarnas rätt till information liksom över möjligheterna för dem som är sjuka i vårt samhälle att få sina rättigheter tillgodosedda?

Fru talman! Den vitsen har många misslyckats med före Sten Andersson. Men den får väl användas en gång till, för att Sten Andersson skall få nöjet att komma in i samma gäng som dem som prövat tidigare. Nej, jag är inte ute efter fackföreningsrörelsen, Sten Andersson. Jag är glad åt att fackföreningsrörelsen fördömer det som händer på Dagens Nr 139 Nyheter. Däremot är jag upprörd över att socialministern stillatigande kan Torsdagen den åse att missbruk av sjukförsäkringen sker, utan att reflektera över vilka 5 maj 1983 åtgärder han borde vidta. När vi moderater vill införa ökad självrisk i sjukförsäkringen — för att nu vara exakt, Sten Andersson — så är det för att de pengar som finns inom systemet skall kunna komma dem till godo som verkligen behöver dem. Men det tänkande som Sten Andersson ger uttryck för innebär att pengar dräneras ut ur systemet för sådant som pengarna aldrig någonsin har varit avsedda för. Dessutom får DN och Expressenläsarna inte — vid fackliga stridsrätt till en tidning, vilket inte gör saken mindre allvarlig.

Fru talman! Sten Andersson lyssnar tydligen inte på vad jag säger. Vad jag har hävdat är att det borde vara vår gemensamma skyldighet att utnyttja de möjligheter som den nuvarande lagstiftningen ger för att förhindra missbruk. Det innebär inga nya regler. Men därutöver tror jag att man behöver se över systemet för att se till att pengarna räcker till vad de faktiskt måste användas för. Ökad självrisk, Sten Andersson, är inte ökad byråkrati — men däremot hänsyn till dem som verkligen är sjuka.

Fru talman! Jag skall i detta anförande tala för de moderata reservationerna 1 och 13 till trafikutskottets betänkande nr 15 om anslag till järnvägar m.m. Min kollega Per Stenmarck kommer i ett senare anförande att presentera den moderata synen på SJ som affärsverk och dess roll i den svenska transportsektorn. Ett av huvudmomenten i 1979 års trafikpolitiska beslut var frågan om SJ:s verksamhet. Strukturplanen av 1980 var en uppföljning och syftade till att ge SJ möjlighet att genom årliga reala investeringsökningar på 5 26 och andra parallella åtgärder uppnå lönsamhet senast budgetåret 1983/84. I dag vet vi att detta tidsmål är orealistiskt och att SJ blir en allt tyngre börda för staten och skattebetalarna och att övriga transportgrenar känner sig hotade av att på detta sätt — dvs. genom statens ständiga täckningar av SJ:s årsunderskott på många hundra miljoner — bli utkonkurrerade. De senaste åren visar underskotten ständigt stigande tal. Endast en gång sedan 1969/70 har SJ lyckats uppfylla förräntningskravet, och i fjol visade SJ en förlust före bokslutsdispositioner — men inkl. förräntningskravet — på 675 milj.kr. Det orimliga i utvecklingen visas av det faktum att sedan 1969 uppgår SJ:s förluster till ungefär 3 500 milj.kr. Samtidigt med detta har kostnaderna för det ersättningsberättigade nätet stigit till nära 1000 miljoner. Trots strukturplanen och de goda investeringarna, som på grund av denna tillförs SJ, fortsätter förlusterna att stiga, och det ligger verkligen fara i dröjsmålet. SJ:s egen prognos talar om förlustsiffror på mellan 541 och 721 miljoner för innevarande budgetår, men externa bedömare tror att underskotten i framtiden blir än större. I detta läge föreslår regeringen en finansiell rekonstruktion av SJ — startkapitalet föreslås nedskrivet med 1 000 miljoner, vilket får till resultat att förräntningskravet blir 120 miljoner mindre och att SJ:s kostnader för avskrivningar reduceras. Vidare skrivs den s.k. uppskrivningsfonden på 1 240 miljoner bort. Vi moderater säger i princip ja till dessa åtgärder, men vi vill vänta med dem tills SJ har visat vilka kraftfulla besparingsoch rationaliseringsåtgärder man kommer att genomföra. Utan detta krav på SJ fruktar vi att nedskrivningarna bara blir ett par i raden av flera sådana i framtiden, och det finner vi olämpligt av många skäl. Riksdagen och skattebetalarna får inte genom för statskassan kosmetiska och illusoriska åtgärder bringas att tro att SJ går bättre — kostnaderna för statskassan av SJ:s underskott blir ju inte mindre för att man fräschar upp balansräkningen på detta sätt. Det innebär också att staten alltid får vara med och täcka förlusterna men aldrig dela på de förhoppningsvis en gång i framtiden uppkommande vinsterna. Staten som företagsägare kan väl inte låsas fast i den roll som redan Statsföretag, Svenska Varv och Zenit ger den. Övriga rekonstruktionsförslag biträder vi, dvs. överförandet av malmbanan och ett antal andra banor till det ersättningsberättigade nätet, m.m. Som jag tidigare sagt, kommer de föreslagna bokslutsdispositionerna att i realiteten bibehålla de årliga kostnaderna för staten. SJ:s egen påbörjade omstrukturering inleds på några områden, vilket enligt vår uppfattning är otillräckligt. Vi vill att SJ visar och bevisar att dess eget rekonstruktionsarbete när det gäller att uppfylla villkoren i strukturplanen är framgångsrikt — och med det menas att SJ:s verksamhet visar överskott eller i varje fall nollresultat. Bara för att visa för SJ hur allvarligt vi i moderata samlingspartiet ser på förlusterna i SJ i en tid då budgetunderskotten når svindlande höjder, anger vi några hårdföra vägar för att uppnå besparingar på 150 miljoner. Vi kan naturligtvis inte åta oss att som utomstående precisera hur SJ skall kunna spara 150 miljoner, utan vi överlåter detta åt företagsledningen. Men innan vi går med på den fullständiga finansiella rekonstruktionen av SJ vill vi se konkreta handlingsprogram för eliminerandet av underskotten, utslagna över en flerårig period. För att undvika en onödig ordväxling om den verkliga storleken på vårt moderata besparingsförslag till anslaget D 2 — dvs. ersättning till statens järnvägar för vissa tjänster m.m. — får jag anföra följande: Regeringen har i årets budgetproposition gett innehållet i detta anslagsyrkande en annorlunda substans — kontot har utökats med ett antal nya delposter, vilka hittills har getts SJ på annat sätt.

Hade vi haft nuvarande beräkningsgrunder skulle anslaget 1983/84 reduceras med 240 miljoner för diverse rabattåtgärder. Vidare har regeringen valt att för utvidgningen av e-nätet anslå ytterligare 240 miljoner vid anslaget D 2. Vi tycker att den gamla metoden att anslå medel för sådana kostnader i efterhand, när man vet den verkliga storleken på dessa, är bättre och vill att vi skall återgå till den. Hur man nu än gör är detta i realiteten en bokföringsteknisk fråga. Emellertid medförde dessa ovanliga budgettekniska förändringar att vår besparingsmotion, som vi menade — vilket f. ö. framgår av textinnehållet — skulle avse besparingar på 150 miljoner, kunnat tolkas så, att den ger ett budgetutslag på drygt 600 miljoner, vilket av ogina tolkas så att vi föreslår indragning av större delen av det ersättningsberättigade nätet. Jag förklarar nu att detta ingalunda varit vår avsikt, och i reservation nr 13 preciserar vi vårt yrkande om besparing under anslaget D 2. Vi föreslår att anslaget utgår med 1313 000 000 kr., vilket alltså är 150 miljoner mindre än de 1463 000 000 kr. som regeringen anbefaller. Att vi från moderat håll visar en i anslagsrekonstruktionsfrågan mera restriktiv hållning än övriga partier beror helt och hållet på de företagsekonomiska synsätt som jag angivit i mitt anförande. Vi är medvetna om att företaget SJ i flera avseenden oförskyllt dignar under bördor som omständigheter utanför dess egen kontroll pålagt företaget. Vi har under en lång efterkrigsperiod — och med ”vi” menar jag regering och riksdag — låtit SJ förfalla genom att hålla tillbaka medel för en successiv förnyelse av anläggningstillgångar av skilda slag och genom att pålägga det en verksamhet av sådan omfattning och art att den i långa loppet blivit alltför betungande. Till detta kommer också lågkonjunkturen, som särskilt drabbat de näringar där SJ haft ett betydande transportarbete att utföra. Även andra svårigheter har hopat sig — ett generationsskifte håller på att ske inom den stora personalstyrkan, och t.o.m. tidvis ovanligt bistra klimatförhållanden har påverkat SJ:s drift och allmänhetens tilltro till dess förmåga att snabbt, säkert och tidtabellsenligt utföra sin trafik. Allt detta sammantaget blir en dyster bild att måla upp och måste därför efterföljas av en försäkran att vi ser hoppingivande tecken för framtiden. SJ omorganiserar sig, marknadsorienterar sig, nya idéer entusiasmerar både äldre anställda och nyanställda — allt visar på en ”go” i företaget som ger framtidstro. Det är därför det är så viktigt att staten inte hjälper till på ett sätt som avtrubbar alla de tiotusentals SJ-anställdas krav på sig själva och företaget. SJ har många konkurrenter som bara har egna ben att stå på, och dem kan man bara klara om man har motsvarande fighting spirit. Vi moderater ser gärna ett blomstrande statens järnvägar, så att svenska folket kan känna stolthet över sin egen järnväg. Jag yrkar nu, fru talman, bifall till reservationerna 1 och 13 i utskottets betänkande i denna fråga.

Fru talman! För att ge en bild av hur snabbt efterfrågan på persontransporter har förändrats skulle jag — liksom jag gjorde vid den trafikpolitiska debatten den 1 juli 1979 — vilja återge sista versen i Pälle Nävers dikt ”Moster Lena på Skogen”: ”Men nu är Lenas tid förbi och hennes stuga riven .

Fru talman! Jag hade inte för avsikt att i debattens början gå in i ett replikskifte med Rune Torwald, men på hans direkta fråga måste jag göra det. Jag känner Rune Torwald som en ambitiös, beläst och kunnig trafikpolitiker. Därför blev jag förvånad när jag märkte att han i talarstolen förvandlades till någonting annat. Han använde ett språk som kom mig att tro att han inte tillräckligt noga tänkt igenom vad han sade. När det gäller det ersättningsberättigade nätet vill jag påstå att moderata samlingspartiet inte har någon annan målsättning än centern. Om jag får tala för andra vill jag säga att jag tror att detta gäller även för de andra partierna. Det finns väl ingen här som avsiktligen vill rasera det svenska järnvägsnätet, vare sig det gäller riksnätet eller e-nätet. Tvärtom tycker jag, Rune Torwald, att vi genom de förhandlingar som nu anbefalls av regering och riksdag ger demokratin på gräsrotsnivå möjligheter att själv besluta om så viktiga saker som trafikarbetet i regionen. Det har inte sagts att det skall bli nedläggning, utan det har sagts att det skall förhandlas. Syftet med förhandlingarna är naturligtvis att i första hand tillgodose regionens trafikpolitiska intressen. I andra hand är avsikten givetvis — och det är nog så viktigt — att det från samhällsekonomisk synpunkt skall vara den bästa, effektivaste, billigaste och mest serviceinriktade lösningen. Att i detta avseende framställa moderater, socialdemokrater och andra som nu bildar majoritet som partier som drabbats av nedläggningsraseri är att ange felaktig deklaration på etiketten. Jag tycker att Rune Torwald skall acceptera den här förklaringen från vår sida. Har Rune Torwald några ytterligare bataljfunderingar, tycker jag att han skall rikta sig till den socialdemokratiska talesmannen i denna fråga. Det är trevligast för oss, Rune Torwald, om bataljen kan stå mellan de socialistiska partierna å ena sidan och de borgerliga å den andra, så att det inte etableras onödiga inbördeskrig.

Fru talman! Rolf Clarkson säger att det vore trevligast, om vi på den icke-socialistiska sidan kunde bilda ett block mot regeringen. Det tycker också jag. Det är bara det att vi inte befinner oss i den situationen. När det gällt ett par frågor den här våren har det tvärtom varit så, att centern tillsammans med vpk har slagit vakt om glesbygden och dess intressen. Det gäller anslaget till enskilda vägar, där moderaterna tog initiativet och där socialdemokraterna så småningom hängde på och röstade för en sänkning av bidragsnivån. Nu har vi den stora fråga som vi i dag diskuterar. Det går ju inte att komma ifrån att utskottsmajoriteten anser att man skall underlätta överflyttning av persontrafik till buss, vilket vi från centern inte förespråkar. Alltså är vi inte överens. Centern talar för att vi skall följa vad vi enligt 1979 års trafikpolitiska beslut var eniga om den gången, nämligen att spårbunden kollektivtrafik skall prioriteras av miljöoch energiskäl. Men om man står bakom detta uttalande i dag, måste man också på något sätt prioritera i ekonomiska termer. Att göra det vokabulärt är enkelt. Vi har i ekonomiska termer visat att vi prioriterar spårbunden trafik framför landsvägstrafik genom att vilja ge länshuvudmännen ett bättre bidrag om de väljer järnvägen än om de väljer bussen. Jag konstaterar att moderaterna, både här och vid debatter ute i landet som jag har fått rapporter från, har hävdat att man icke är beredd att lägga en krona på olönsamma järnvägar. Det har man heller inte gjort här i utskottet, utan om de olönsamma järnvägarna utanför riksnätet inte kan klara sig och gå ihop skall de läggas ner — om inte huvudmännen tar hela ansvaret. Men det innebär ju en enorm kostnadsövervältring på länshuvudmännen, vilket de inte klarar utan höjningar av de kommunala utdebiteringarna. Jag har en känsla av att moderaterna inte har varit särskilt villiga att medverka till höjda utdebiteringar. Jag anser att detta också borde strida mot 1979 års beslut, där det står klart utsagt i enighet att dessa åtgärder inte skall få innebära någon kostnadsövervältring från stat till kommun. Jag är dock så ärlig att jag erkänner att även vårt förslag innebär en viss kostnadsövervältring på kommunen, men en betydligt mindre än den som blir följden om utskottsmajoriteten vinner i dag.
Fru talman! Det finns ju delar av och formuleringar i 1979 års trafikpolitiska beslut som vi litet till mans vill ändra på och förbättra. Jag tycker inte att uttrycket ”prioritera spårbunden trafik framför annan trafik” längre har sin giltighet. Det är inte säkert — det är tvärtom mycket osäkert — att just sådan trafik av miljömässiga skäl är bättre än landsvägstrafik och busstrafik. När vi talar om avgasföroreningar och sådant vet ju alla att en rälsbuss drar mer än dubbelt så mycket dieselolja per sträcka som en buss gör. Det finns även många andra saker att tala om, även energimässigt, i detta sammanhang. Vad vi syftar till är ju att i förhandlingar med de demokratiskt valda regionala beslutsfattarna komma fram till en lösning som är den billigaste och bästa för invånarna i regionen. Att nå fram till en sådan lösning och samtidigt bita sig fast vid ett visst kollektivtransportmedel kan inte vara riktigt, fru talman. Då har mari redan från början låst sig. Från moderat sida syftar vi till att se till att kostnaderna för den service medborgarna i samhället vill ha och för de tjänster de kräver skall vara så låga som möjligt. Vi vill som bekant ha sänkta skatter. Vi vill ha bättre service, mer avgifter och större valfrihet i sådana här frågor. Vi har inte sagt att man skall lägga ner hundratals mil järnvägar, som Rune Torwald påstår. Vi säger: Låt oss förhandla oss fram från statens sida med länshuvudmännen till den bästa lösningen! Jag vill rikta den som jag hoppas försynta kritiken till Rune Torwald, att jag tycker att centern under hela detta riksmöte hittills har varit alltför populistisk i sitt uppträdande. Det verkar som om det gäller att få ensamrätt att företräda glesbygdsinvånarnas intressen. Men det är ju inte ni som har en dundrande majoritet i de här områdena — vi har väl alla väljare där och måste se till deras intressen på bästa sätt. Det kan ni inte få ha någon specialdestination för.
Fru talman! Jag förstår nu att herr Clarkson vill glida undan frågan om prioriteringen av spårbunden trafik. Jag hade ändå förhoppningen att han åtminstone skulle vilja jämställa villkoren, men inte ens detta har han medverkat till. Vi har ju erbjudit mer eller mindre en kompromiss i utskottet, som hade inneburit i stort sett ett jämställande mellan villkoren, men inte heller det var man intresserad av. Vad moderaterna nu har valt är att medverka till att prioritera busstrafik framför järnvägstrafik. Detta är ett faktum som länshuvudmännen måste hålla sig till när de skall göra sina ekonomiska bedömningar. Sedan säger herr Clarkson att han visst inte vill lägga ner några glesbygdsjärnvägar. Jag vet inte om han ens trodde att det skulle bli några nedläggningar. Men om jag är rätt informerad lär han i går i radion ha sagt att han räknade med att 280 mil glesbygdsjärnvägar skulle försvinna som en effekt av dagens beslut. Den beräkningen är nog ganska riktig, även om jag inte tror att de 280 milen är nedlagda till 1985, eftersom inlandsbanan f. n. är undantagen från nedläggningsprövning. Vilket är det billigaste sättet att lösa trafiken på? undrade Rolf Clarkson. Ja, det är det som är frågan. Jag håller med om att det för staten på lång sikt kanske är billigast att lasta över bördan på länshuvudmännen, men på kort sikt är det inte det billigaste sättet. De gällande reglerna innebär ju att påkänningarna på statsbudgeten med det förslag som moderaterna i utskottet nu har ställt sig bakom skulle bli i runda tal dubbelt så stora per nedlagd kilometer jämfört med effekterna av det förslag som vi från centerns sida har förordat. En utjämning skulle möjligen uppkomma en bit in på 1990-talet, men då har vi — om ert förslag genomförs — fått en situation då vi inte har några järnvägar kvar.

Fru talman! Ett väl fungerande transportväsende är av grundläggande betydelse för varje samhälle. Kraven på transportsystemet gäller inte bara att med ekonomisk effektivitet forsla människor och gods mellan bestämmelseorter. Att få till stånd ett väl fungerande transportväsen är inte bara ett mål i sig utan också ett medel för att uppnå andra mål. När man strävar efter att utveckla en transportapparat hamnar man obevekligen i konfliktsituationer. Frågan kan t.ex. bli: Skall transportsystemet utvecklas för att påverka industrilokaliseringar och stadsbyggnad, eller skall vägar, järvägar, flygplatser etc. byggas ut resp. läggas ned allteftersom trafikunderlaget ökar eller minskar? Eller enklare uttryckt: Skall man bygga vägar där folk bor eller där man vill att de skall bo? Vid närmare påseende är naturligtvis konflikten i betydande utsträckning skenbar. Dels kan det faktiskt hända att politiska, sociala och ekonomiska skäl sammanfaller, dvs. att efterfrågan på transporttjänster är störst där inga sociala eller andra politiska värderingar hindrar att efterfrågan mättas. Dels är det naturligtvis inte möjligt att bygga ut eller nylokalisera om inte transportbehoven utvecklas någorlunda samtidigt. Dessutom påverkar redan befintliga transportleder genom sin blotta existens samhällets investeringar inom andra sektorer. Om endast de kortsiktiga ekonomisk-politiska målen får vara vägledande, skulle uppenbarligen transportsektorns utbyggnad ske där efterfrågan är störst, för att man därigenom skall få balans på transportmarknaden. En grundläggande princip för allt arbete med att utveckla transportapparaten måste vara att betrakta den som en hjälpteknik, som inte får tillåtas att leva sitt eget liv, men utan vilken mycket är omöjligt att förverkliga. Utformningen av transportapparaten skall därför inordnas i annat samhällsnyttigt arbete. Kännetecknande för de mål som utifrån politiska värderingar kan sättas upp för samhällsutvecklingen är att de är ömsesidigt motstridiga. Det effektivaste och billigaste sättet att transportera är t.ex. sällan det bästa ur trafiksäkerhetssynpunkt och kanske inte heller acceptabelt av sociala skäl. På grund av järnvägens revolutionerande betydelse för näringslivets utveckling och till följd av den grundläggande betydelse den alltsedan uppbyggandet av järnvägsnätet haft för livskraften i både stora och små samhällen i vårt land, har järnvägarnas vidare öden kommit att följas noga och debatteras mycket livligt. Den nybyggaranda som låg bakom tillkomsten av järnvägarna och den hängivna omvårdnad som en bygd ofta visat ”sin” järnväg, har tillsammans med nostalgiska litterära beskrivningar av järnvägarnas kulturella betydelse givit dem en särställning i vårt transportväsen. När vi nu debatterar järnvägsavsnittet i budgetpropositionens kommunikationsdel så är det ju samtidigt fråga om behandling av ett stort antal motioner av regionalpolitisk karaktär. Trots antalet reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet finns inom utskottet en samsyn i fråga om järnvägsförbindelsernas betydelse som också kommit till uttryck i stora delar av betänkandet. Föredragande statsrådet återkommer vid flera tillfällen till det trafikpolitiska beslutet, och i stora delar av propositionen utgör också detta beslut grunden för departementets förslag. Jag har därför i huvudsak kunnat stödja majoriteten i de olika avsnitten. Tavsnittet om riksnätets omfattning har av naturliga skäl, och inte minst på grund av alla de motioner som föreligger, överläggningarna i utskottet varit ganska omfattande, och jag vill gärna understryka vad utskottsmajoriteten anfört i denna fråga. I det trafikpolitiska beslutet anges att persontrafiken skall behållas på riksnätet under överblickbar framtid. I samma beslut anges de bankilometer som skall nedläggningsprövas till 3 100. Utskottet har tidigare förordat att inlandsbanan skall undantas från nedläggningsprövning under ett första skede. Utskottet vidhåller denna uppfattning, samtidigt som utskottet för sin delinte vill utesluta att ytterligare bandelar kan komma att tillföras riksnätet. Jag vill i det sammanhanget betona vikten av att tvärförbindelserna, som förbinder inlandsbanan med stambanan, måste betraktas som nödvändiga förbindelselänkar mellan de båda nord-sydgående bansträckorna. Beträffande persontrafiken på järnväg som är av lokal och regional karaktär har utskottsmajoriteten anslutit sig till föredragande statsrådets förslag. Utskottet understryker att i de fall huvudmannen vill behålla persontrafiken på en nedläggningsprövad bandel ankommer det på statsmakterna att tillhandahålla erforderliga resurser. Det betyder att staten tar på sig det ekonomiska ansvaret för förnyelse av exempelvis underbyggnad, räls, mötesspår, sliprar, befintliga kontaktledningar och stolpar samt perronger. Det är viktigt att framhålla att besluten om persontrafiken på dessa banor blir decentraliserade och att det ankommer på länshuvudmännen att avgöra huruvida man önskar behålla persontrafiken på järnväg. I ett avseende har jag inte kunnat biträda utskottsmajoritetens skrivning, och det gäller ställningstagandet till departementschefens förslag om överflyttning av bandelar till det ersättningsberättigade bannätet. I en reservation med Claes Elmstedt som första namn har centern och folkpartiet motsatt sig denna överföring. Vi menar att förslaget bl.a. skapar oro för banornas framtid hos lokalbefolkningen och att överflyttningen kan innebära minskade investeringar, lägre servicegrad, sämre ekonomiska resultat, efter hand färre turer och slutligen på grund av detta så stora förluster att risken blir stor att vederbörande bana flyttas ur riksnätet och blir föremål för nedläggningsprövning.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

Fru talman! Jag vill gärna börja med att läsa några rader, inte ur något så fint som en dikt, som Rune Torwald läste, men ur moderaternas motion 1927. Där sägs: ”Statens kostnader för det ersättningsberättigade nätet uppgår till ca 1 miljard kronor om året. —-—- En förnyad prövning av omfattningen av SJ:s bannät snarast är nödvändig. Den bör syfta till att sådana bandelar läggs ned vilka utgör en stor ekonomisk belastning för SJ men bara svarar för en bråkdel av de totala järnvägskostnaderna. Trafiken bör i stället upprätthållas med täta bussturer.” Detta kan inte missförstås, Rolf Clarkson. Det är klara besked om att moderata samlingspartiet inte är anhängare av att ha kvar t.ex. den trafik som förekommer på inlandsbanan och som ju är av den karaktären att den åtnjuter stöd på grund av att den har ett svagt underlag. Det finns många brister i SJ:s verksamhet, och organisationen kan säkert bli mycket effektivare. Men samtidigt står det klart att kris och stagnation i samhällsekonomin påverkar transportsektorns ekonomi i negativ riktning. Järnvägen, som i hög grad sysslar med massgodstransporter åt de svenska basindustrierna — malmen, skogen och stålet — har känning av nedgången i dessa industrier. Konjunktursvängningarna i den kapitalistiska marknadsekonomin ställer järnvägstrafiken inför många svåra problem. Det förhållandet att SJ till skillnad från vägtrafiken måste svara för sin del av infrastrukturen, dvs. banan och all kringutrustning, innebär höga fasta kostnader, som finns kvar trots att trafikvolymen minskar. Andra särskilda förhållanden som måste beaktas innan man betygsätter SJ:s resultat är följande: SJ måste beräkna avskrivningarna på nuvärdet, medan konkurrenterna får beräkna dem på inköpsvärdet. SJ gör vidare avskrivningar utöver plan, t.ex. via uppskrivningsfonden. Det innebär att man skriver upp anskaffningsvärdet på äldre utrustning till nuvärde, innan avskrivning utöver plan sker. Hela detta system innebär att resultatbilden för SJ kan bli rättvisande endast om man studerar bokslutet före bokslutsdispositioner. Om man läser SJ:s bokslut för tiden före dessa dispositioner, t.ex. 1981 81 ett plus på 102 milj.kr. före bokslutsdispositioner. Detta system för avskrivning innebär att SJ själv finansierar en stor del av sina investeringar. Men samtidigt visar en engelsk undersökning, gjord vid universitetet i Leeds, att SJ har den högsta självfinansieringsgraden av alla västeuropeiska järnvägsföretag. Det vore mot den bakgrunden klädsamt om de som kritiserar SJ för det dåliga resultatet litet mera balanserade detta mot det som gäller om man tar hänsyn till de förhållanden jag här har beskrivit. Dessa redovisas nämligen inte alls i de moderata motionerna och reservationerna. Trogen sina ideologiska attacker mot den gemensamma sektorn kräver man från det hållet besparingar i form av minskad turtäthet för tågen — tågen skall gå mindre ofta—, att SJ skall frångå strävandena till likvärdig standard på sina tjänster och givetvis att inga som helst justeringar i SJ:s orättvisa betalningsansvar skall ske. Däremot vill man höja räntan på statskapitalet, sänka anslaget till SJ och ompröva 1979 års trafikpolitiska beslut, eftersom detta beslut råkade tala om järnvägens samhällsekonomiska betydelse. Dessa angrepp från högerhåll måste bestämt tillbakavisas. Vpk har många gånger framhållit att järnvägarna utgör stommen i landets transportsystem och att de olika trafikmedlen skall komplettera varandra i en ändamålsenlig organisation — inte konkurrera ihjäl varandra. I stället för minskad turtäthet och minskad standard samt onödig nedläggning av järnvägstrafik ser vi möjligheterna för framtiden i en offensiv satsning på utveckling och förbättring av den spårburna trafiken med dess stora positiva egenskaper främst ur social, ekologisk och energipolitisk synpunkt. Energiförbrukning, trafiksäkerhet och miljöpåverkan talar till järnvägens fördel liksom det faktum att järnvägen hämtar sin energi från inhemsk källa, medan biltrafik och flyg drivs med importerad olja. Även vägbyggandet är betydligt mer energikrävande än järnvägsbyggandet. Departementschefen och utskottet föreslår nu begränsade åtgärder till finansiell rekonstruktion av SJ, men det löser inte frågan på längre sikt. Då fordras nya grepp och en ny syn på järnvägstrafikens roll och möjligheter. Den krångliga, svåröverskådliga och missvisande kategoriindelningen av järnvägsnätet måste omprövas liksom hela frågan om SJ:s kostnadsansvar och redovisningsprinciper. Det vore f. ö. rimligt om järnvägsinvesteringarna på samma sätt som väginvesteringarna fick direktavskrivas. Nu gällande regler ställer SJ i strykklass i jämförelse med landsvägssidan. Härigenom tvingar man fram ett högt pris för järnvägstransporter i jämförelse med andra alternativ och därmed ett ur samhällets synpunkt ineffektivt utnyttjande av resurserna. Jag vill sedan, fru talman, beröra frågan om transportrådets roll och riktlinjerna för länshuvudmännens ersättning till SJ vid övertagandet av ansvaret för lokal och regional tågtrafik. Först och främst vill jag framhålla att vårt parti vid 1978 års riksmöte föreslog en annan ordning när det gällde det regionala trafikansvaret. Vi ville ha ett statligt trafikföretag med regionala styrelser, bestående av lekmän från resp. regioner. Vi yrkade avslag på 1979 års trafikbeslut på grund av dess brister. Men riksdagens majoritet beslöt i princip bl.a. om en ordning som innebar en övervältring på kommunerna av kostnaderna även för järnvägstrafik i Nr 139 regionerna— om kommunerna envisades och ville ha kvar tågtrafiken. Nu ser Torsdagen den vi konsekvenserna. 5 maj 1983 Som framgår av propositionen går nu regeringen, dvs. socialdemokraterna, hand i hand med moderaterna ut i en omfattande kampanj för järnvägsnedläggningar. Det är 280 mil som skall prövas i ett par omgångar. Erfarenheten visar att nedläggning av persontrafiken oftast föregår nedläggning av godstrafiken. Om man måste lägga ner en bandel och det finns bättre alternativ sett ur samhällsekonomisk synpunkt, måste man naturligtvis kunna grunda sina beslut på kompletta, sakliga och allsidiga underlag. De riktlinjer som f. n. gäller vid nedläggningsprövning innebär att transportrådet har en nyckelroll. Med hjälp av både morot och piska driver transportrådet en föga objektiv utredningsverksamhet. Det är typiskt att bakläxorna också har blivit vanligare på senare tid. Till sin hjälp har man extra statsbidrag till de länshuvudmän som vill ersätta tågen med buss. Detta statsbidrag motsvarar skillnaden mellan SJ:s särkostnader och särintäkter för persontrafiken på den aktuella bandelen. Eftersom dessa kostnader är schablonberäknade som ett snitt för hela SJ, kan de mycket väl vara dubbelt så höga som de verkliga kostnaderna. Man kan därför inte utesluta att statens kostnader t.o.m. blir större vid busstrafik än vid tågtrafik. Enligt vår mening har transportrådet klart utvecklats till en myndighet och gått ifrån den ursprungliga uppgiften som samordnande organ. Transportrådet borde därför ses över vad gäller både arbetsuppgifter och sammansättning med tanke på kompetenser. Bl. a. måste man tillse att kollektivtrafiken, inkl. järnvägen, får representation i rådet. För att få ett rättvisande underlag bör enligt vår mening det extra anslag som nu utgår till busstrafiken även kunna utgå till länshuvudmännen, om de väljer att behålla tågtrafiken. Statsfinansiellt innebär det inte någon ökad utgift. För att få en rättvis jämförelse skulle däremot en sådan ordning spela en stor roll. Av betänkandets skrivning framgår att staten skall svara för infrastrukturen, dvs. banan med teknisk utrustning. Vi tycker att det bör klart sägas att statens ansvar också skall gälla underhållet. Vi har närmare utformat dessa synpunkter i våra reservationer 4 och 6, till vilka jag nu yrkar bifall. Den kategoriindelning av järnvägen som skedde i samband med 1979 års beslut — innebärande en byråkratisk ordning där somliga banor är affärsbanor, andra ersättningsberättigade banor, varav en del tillhör det s.k. riksnätet, som i övrigt består av affärsbanorna — godtogs aldrig av vpk. SJ anser givetvis att banor, vilkas framtid är oviss och som SJ:s ledning helst vill bli fri, inte skall underhållas — det kostar ju pengar. Det försummade underhållet får då till följd att hastighet liksom bärighet och säkerhet snabbt försämras, vilket i sin tur medför lägre kapacitet och sämre kvalitet på transporterna. Nästa steg blir att SJ anser det nödvändigt med nedläggning på grund av risk för sämre säkerhet, varigenom mera trafik förs över till landsvägarna. Detta är ju en styrningspolitik som är ägnad att skapa ett e-nät. Tendensen förstärks ytterligare genom att man extra gynnar a-nätet vad gäller service, turtäthet osv. 32 Vad som nu håller på att hända är uppbyggandet av en helt ny trafikstruktur i landet med extra snabba förbindelser för interregional trafik på huvudlinjerna.

Målet är tydligen att göra SJ till ett ”flygföretag” på landbacken. Självfallet är detta ägnat att minska tågtrafiken på sidolinjer och öka vägtrafiken. Flera orter vid järnväg kommer nu efterhand att mista sin järnvägsbetjäning. Biloch flygtrafiken kommer att dominera. Vpk har hela tiden motsatt sig de beslut som öppnat dörren för denna utveckling, eftersom vi inte anser den vara bra för landet. Därför stöder vi folkopinionen mot denna politik, som i grunden är ett intresse för bilindustrin samt oljeoch gummimonopolen. Mot denna bakgrund skall man se vpk:s och centerns reservation om riksnätets omfattning. Flera banor till riksnätet är nämligen ett sätt att hejda en nedläggningspolitik som i förlängningen drabbar alla banor utom de mest affärsbetonade. Jag övergår nu till att kommentera frågan om SJ:s investeringar. I vår motion 1982/83:1434 framhålls att järnvägsinvesteringarna under decennier försummats. En undersökning visar att investeringarna i reella termer sjönk till hälften mellan 1968 och 1978. Bruttoinvesteringarna i hela transportsektorn koncentrerades i huvudsak till biltrafiken. Detta var i sin tur en följd av 1963 års trafikpolitiska beslut, som satsade på ett snävt företagsekonomiskt synsätt. Det medförde en rationaliseringsoch avvecklingsvåg inom SJ. Nedläggning av bandelar och stationer, tågindragningar och personalminskning, ofta med bristsituationer som följd, kännetecknar denna tid. 1979 års trafikbeslut innebar ingen större förnyelse. Visserligen har en ökning av investeringarna skett, men fortfarande finns stora brister och eftersläpningar att rätta till. Det gäller såväl spårkapacitet som terminaler och rullande materiel. När sedan oljepriserna började stiga och man satsade på lågpris inom SJ kunde man notera en ökad trafik. Främst gällde det den långväga persontrafiken, som ökade med 50 26 under 1970-talet. Samtidigt avslöjades många brister inom SJ. Vpk hari år föreslagit en höjning av investeringsanslaget i jämförelse med regeringens proposition med 300 milj.kr. Vårt yrkande är välgrundat och syftar till att öka kapaciteten samt höja hastighetsoch bärighetsstandarden inom eftersatta sektorer, varigenom SJ:s ekonomi kan förbättras och konkurrensförmågan i jämförelse med den orättvist gynnade tunga lastbilstrafiken förstärkas. Det vore t.o.m. rimligt att dessa långsiktiga investeringar kunde ske utan åtföljande förräntningskrav — inte minst med tanke på dagens läge med en hög arbetslöshet i landet. Låt mig nämna några objekt. Byggandet av västkustbanans dubbelspår är någonting som måste snabbas upp. Det gäller här en av SJ:s mest belastade linjer på en bana som är backig och krokig med mycket tät tågföljd. Banan spelar en stor roll för trafiken till och från grannländerna och måste få ökad kapacitet, om vi verkligen vill förbättra de långsiktiga landtransportmöjligheterna med Norge, Danmark och kontinenten. Mellan Göteborg och Kungsbacka är f. ö. en utbyggnad angelägen för att få till stånd pendeltågstrafik. Denna investering på västkusten har ett klart samband med frågan om en fast järnvägsförbindelse över Öresund. Även i Norrland krävs en förstärkning av insatserna för att avlasta ett hårt belastat och sviktande landsvägsnät genom att öka kapaciteten för timmertransporter per järnväg från inland till kust sedan flottningen nu upphört. Här är det - liksom då det gäller inlandsbanan i långa avsnitt — fråga om under decennier försummat underhåll av tvärbanorna, som nu kräver investeringar. De här investeringarna får faktiskt inte ses som direkt offensiva. Det är egentligen åtgärder som är absolut nödvändiga för att SJ skall klara den ständigt växande transporten av timmer och malm. Det får inte ses som någonting man måste göra därför att man skall så att säga vara snäll mot inlandsregionen och dess järnvägar, utan det är en nödvändighet. Det finns delar i inlandsbanesystemet som inte längre klarar trafiken utan dessa insatser. Det gäller också här att fånga upp så stora delar som möjligt av virkesoch malmtransporterna. Här spelar den av vpk föreslagna utbyggnaden av Husumspåret en viktig roll. Den av riksdagen tidigare beslutade och snart verkställda upprustningen av Forsmo-Hoting-banan innebär enligt beräkningar att bandelen år 1985 kommer att ha tillförts ca 500 000 bruttoton i form av virkestransporter. Stora delar av denna kvantitet avser industrin i Husum som dock saknar spårförbindelser från Örnsköldsvik, varför omlastning för vidarebefordran med bil måste ske, till nackdel såväl för SJ som för trafikmiljön i hela området. En sådan investering, som är förplanerad och projekterad sedan många år tillbaka, skulle bidra till förbättrad ekonomi för SJ bl.a. genom systemtransporter av virke. T. o. m. moderata samlingspartiet, som i regel är mot anslag till den offentliga sektorn, medgav i fjol i en motion det berättigade i en prövning av detta spårbygge. Och eftersom folkpartiet också har motionerat om detta borde det faktiskt finnas en politisk enighet om att få i gång detta arbete. Då återstår naturligtvis att än en gång följa upp huruvida de partier som motionerat är konsekventa och röstar för en upprustning i enlighet med vad vi föreslagit konkret i reservation nr 9. Andra talare från vpk kommer att behandla våra reservationer som gäller Västerbotten och andra områden som berörs här. Jag vill, fru talman, sluta med några kommentarer till frågan om inlandsbanan, samtidigt som jag yrkar bifall till reservation nr 12. Riksdagen har vid flera tillfällen uttalat sig för en upprustning av denna bana. Den borgerliga regeringen hade år 1979 — och detta är historiskt —t.o.m. orden ”Inlandsbanan upprustas” med i regeringsförklaringen. Moderaternas nuvarande ordförande Ulf Adelsohn gjorde våren 1980 som kommunikationsminister en välregisserad PR-resa med extratåg på banan och gav därvid ett allmänt intryck av glesbygdsvänlighet. På den tiden uttalade sig t.o.m. moderaterna för upprustning av inlandsbanan. I år är det ett annat ljud i skällan. I den moderata motionen 1927 ondgör man sig i stället över att ”Lokala opinioner söker hindra nedläggning av bandelar som —-—-— förorsakar SJ betydande kostnader.” Det mesta av den mångomtalade inlandsbaneupprustningen har stannat vid luftigt och tomt prat. Inlandsbanan beskrivs ofta av järnvägsmotståndarna som ett objekt för ”tågromantiker” och ”nostalgiker”. I verkligheten representerar denna bana kampen på liv och död för en hel landsända, det norrländska inlandet. Människorna i denna del av vårt land, så rik på råvaror, malm, skog, mineraler och vattenkraft, har i generationer släpat fram dessa för vårt lands välstånd avgörande resurser till vidareförädling och export. Belöningen för detta har inte blivit rik, då nu hela landsändan hotas. Andra landsändar och storindustrins ägare har fått mera fördelar härav. Kampen för banan blir en viktig del i kampen för hembygden. På något sätt är det därvid konsekvent att de möts av moderaternas föraktfulla tal om att lokala opinioner söker hindra nedläggning och att därmed de allena saliggörande marknadskrafterna skall fungera. Det är inte bara fullt möjligt utan högst nödvändigt — om man över huvud taget tror på någon framtid för denna del av Sverige — att satsa på en offensiv utveckling och planering i stället för en passiv anpassning till marknadskrafterna, vilket är det moderata receptet. Utskottets majoritet, som i den här frågan består av socialdemokrater och moderater, har anammat förre kommunikationsministern Ulf Adelsohns skrivning från budgetpropositionen 1980/81, där varje upprustningsåtgärd skall kopplas till ett tillräckligt trafikunderlag. Med andra ord: Den företagsekonomiska lönsamheten går före 1979 års trafikbesluts intentioner att trafikpolitiken skall utformas så att målen för näringspolitiken och energipolitiken samt sysselsättningsoch regionalpolitiken kan uppnås. Ett exempel är följande. Under lång tid lät SJ Forsmo-Hoting-banan förfalla och sjunka ner i myrmarken, med hänvisning till brist på trafikunderlag. Under tiden tenderade lastbilstrafiken att ta över. Efter envis kamp från folkopinionen och kommunerna i området och efter riksdagsbeslut kom så upprustningsarbetet i gång. Det är detta som i sin tur ger SJ möjlighet att med modern utrustning och rationella metoder ta på sig nya trafikuppgifter och därmed också förbättra det ekonomiska utfallet. Det verkar sedan som ett dråpslag mot allmänhet och kommuner då banan nu eventuellt mister sin persontrafik. Med den ökning av virkestransporter som kommer att ske blir dock underskottet på banan mindre än på flera riksbanor. Genom att — som jag här har belyst — eftersätta underhållet systematiskt, dvs. inte följa med utvecklingen på det tekniska området osv., kan man endast medverka till att alltmer av tung trafik går över på vägarna, som redan i växande omfattning raseras på grund av tunga transporter. I detta sammanhang måste framhållas att just den snabba nedslitningen av vägnätet bekräftar sanningen i påståendet att den tunga lastbilstrafiken inte står för sina kostnader. Det är den trafiken som fortsättningsvis kommer att kräva enorma väginvesteringar och därmed en ökad press på statens finanser. Jag träffade häromdagen en vägdirektör i ett Norrlandslän. Han yttrade följande: Vi är överraskade av hur snabbt raserandet av våra belagda vägar fortgår. Man har inte räknat med detta tempo i raserandet av det belagda vägnätet. Den senaste vetenskapliga undersökningen visar också att 25 960 av det belagda vägnätet i Sverige är utsatt för stora skador, som måste åtgärdas omgående. Det blir därför nödvändigt att föra över så mycket som möjligt av de tunga och långväga transporterna till järnvägarna. Vi tillbakavisar utskottsmajoritetens resonemang som defensivt och likgiltigt inför kravet på utveckling av näringslivet och sysselsättningen i Norrlands inland, vilket krav klart hänger samman med den banupprustning som jag här har berört. Jag yrkar, fru talman, bifall till reservationerna 2, 4 och 6-12 i det aktuella betänkandet.

Fru talman! Jag vill först meddela att kommunikationsministern på grund avsjukdom tyvärr inte kan delta i debatten i dag. Med tanke på att både Kurt Hugosson och Olle Östrand är antecknade på talarlistan skall jag i mitt anförande ägna mig åt några områden där vi har olika meningar i utskottet. Men låt mig ändå, fru talman, säga att jag inte känner igen Rune Torwalds tonläge i debatten här i dag. Jag protesterar på det bestämdaste mot att man här i kammaren kallar en namngiven statstjänsteman för dödgrävare. Trots att propositionen, som ligger till grund för detta betänkande, tar en rad nya och framåtsyftande grepp vad gäller SJ:s verksamhet, har vi lyckats nå breda majoriteter i utskottet. Man kan lätt få den uppfattningen, när man hör några av oppositionens företrädare, att oenigheten har varit stor i utskottet. Så är inte fallet, och jag noterar det med tillfredsställelse. Min uppfattning är att det har varit en tydlig ambition hos samtliga ledamöter att åstadkomma ett betänkande som ger SJ möjligheter att utvecklas till ett effektivt och på sikt lönsamt transportföretag. Givetvis går åsikterna isär på några punkter, men det betraktar jag närmast som ett försök från oppositionens sida att profilera sig. Det första som jag något vill kommentera är investeringsanslaget. Trots de hårda prutningar som varit nödvändiga har kommunikationsministern lyckats få igenom ett investeringsanslag som motsvarar den planeringsram som lades fast genom 1980 års strukturplan, vilket innebär en investeringsökning med 5 9 i reala termer. Detta innebär också att anslaget för första gången överstiger 2 miljarder kronor. Till denna anslagsnivå har hela utskottet, med undantag för kommunisten, anslutit sig. Det andra område som jag något vill beröra gäller den finansiella rekonstruktionen av SJ. Det är ingen tvekan om att statsmakterna har ställt mycket höga krav på SJ. Det har gällt trafikens omfattning, standarden på bannätet, dyrbara säkerhetsinvesteringar, servicenivån m.m. — alltså en rad uppgifter som inte på något sätt har varit företagsekonomiskt motiverade. Samtidigt har SJ haft kravet på sig att redovisa avskrivningar på återanskaffningsvärdet och förränta det investerade kapitalet. Men med hänsyn till det otillräckliga trafikunderlaget under senare år har det visat sig omöjligt för SJ att klara dessa åtaganden. Följden har blivit den situation som vi har hamnat i, där SJ årligen redovisar stora underskott, som riksdagen tvingas täcka i efterskott. En del av de genomförda investeringarna borde inte ha omfattats av fullt företagsekonomiskt ansvar utan borde ha avskrivits direkt. Men jag vill ändå poängtera att det hela tiden har rört sig om nödvändiga investeringar. Mot denna bakgrund anser utskottsmajoriteten att det snabbt bör skapas förutsättningar för SJ att uppfylla det ekonomiska målet. Därför tillstyrker utskottet propositionens förslag att statskapitalet skrivs ned med 1 miljard och att den s.k. uppskrivningsfonden på 1240 milj.kr. skrivs ned med motsvarande avskrivningar på anläggningsvärdena. Jag för min del anser det anmärkningsvärt att moderaterna inte har kunnat ställa upp på den här rekonstruktionen — speciellt som de i sin reservation påstår att rekonstruktionen endast består av bokföringsmässiga transaktioner. Enligt moderaterna kostar rekonstruktionen inga pengar. Avslagsyrkandet måste således baseras på andra skäl än ekonomiska. Man frestas tro att det verkliga skälet kan vara ett ljumt intresse för att skapa goda ekonomiska förutsättningar för ett statligt företag. En annan viktig del i rekonstruktionen är förslaget att föra över Malmbanan och ytterligare elva bandelar från affärsbanenätet till det ersättningsberättigade nätet. Detta förslag innebär att SJ får en kostnadsavlastning på 240 milj.kr. Denna åtgärd ligger helt i linje med 1979 års trafikpolitiska beslut, där riktlinjerna är att man från affärsbanenätet skall avskilja bandelar där intäkterna inte täcker särkostnaderna. Det är just den situation som under flera år har rått på de nu aktuella bandelarna. Om dessa riktlinjer har hittills rått full enighet, men nu har plötsligt centern och folkpartiet bytt fot. I centermotionen skrivs att banorna visserligen skall stå kvar i riksnätet, och persontrafiken skall garanteras där — men man ser samtidigt ett framtida scenario som medför lägre investeringar, sämre service, sämre resultat och till slut nedläggning. Jag trodde verkligen att centern hade klart för sig att oavsett ekonomisk status garanteras persontrafiken på hela riksnätet. Vad är det som gör att man nu inte litar på vare sig det som står i propositionen eller det som står i utskottets betänkande? Utskottet gör ju ytterligare en markering genom att slå fast att uppställda krav beträffande banstandard, tåghastighet, servicegrad m.m. fortfarande skall gälla. Reservationen 3 är alltså helt överflödig. Sammanlagt innebär rekonstruktionen att SJ:s resultat nästa år kommer att förbättras med ca 700 milj.kr. Jag vill i detta sammanhang, fru talman, med direkt adress till SJ:s ledning, slå fast att nu ger riksdagen SJ chansen och ett bra utgångsläge för att utvecklas till ett framgångsrikt transportföretag. Utskottet utgår därför mycket bestämt från att SJ motsvarar de förväntningar som den nya situationen ger upphov till. Utskottet kommer att noga följa SJ:s utveckling. Denna rekonstruktion skall nämligen betraktas som en engångsinsats. När det sedan gäller riksnätets omfattning har väckts en rad motioner med krav på att praktiskt taget samtliga banor skall tillhöra riksnätet. Utskottsmajoriteten har inte kunnat vare sig avstyrka eller tillstyrka dessa motioner, främst av tre skäl. För det första bör man inte föregripa de förhandlingar som utskottets ledamöter är överens om skall ske mellan SJ och huvudmännen. För det andra saknar utskottet tillräckligt underlagsmaterial för att kunna göra en riktig bedömning av det framtida riksnätets omfattning. För det tredje säger utskottet att flera banor sannolikt kan komma att tillföras riksnätet. Mot denna bakgrund anser utskottet att motionerna inte bör föranleda någon åtgärd från riksdagens sida. Centern och vpk har reserverat sig på den här punkten. Jag återkommer senare till det. Det tredje viktiga område som behandlas i propositionen gäller prövningsoch ersättningsreglerna för lokal och regional trafik, som Rune Torwald ägnade största delen av sitt anförande åt. Där konstaterar jag att ett enigt utskott föreslår att länshuvudmannen skall ha ansvaret för all persontrafik av lokal och regional karaktär. Därmed skapas förutsättningar för en samordnad trafik i de olika länen. Utskottet understryker också att staten tar på sig det ekonomiska ansvaret för att en tillfredsställande standard skall kunna hållas på bannätet. Generellt kan man slå fast att de nya reglerna innebär en klar förbättring jämfört med 1979 års beslut när det gäller det trafiksvaga bannätet, och det borde också utskottet vara enigt om. Det innebär att staten och länshuvudmannen delar kostnadsansvaret. Risken för nedläggningar torde därmed — tvärtemot vad vissa här har sagt — ha minskat. Även på det här avsnittet har centern och vpk en annan uppfattning än majoriteten. Jag beklagar att vi inte har nått enighet på den här punkten i utskottet. Centern godkänner att förhandlingar tas upp på banor utanför riksnätet, men man föreslår en annan teknik när det gäller ersättningen. Man kan kanske enklast förklara skillnaden på det sättet att utskottsmajoriteten försöker precisera vad länshuvudmannen skall betala för, medan centern också talar om vad staten skall betala till länshuvudmannen. Jag vill tillstå att centerförslaget är enkelt och förmodligen lättadministrerat, men man riskerar samtidigt med det att skapa orättvisor mellan de olika bandelarna, speciellt som centern i sin partimotion godkänner riktlinjerna i regeringsbeslutet från 1981 när det gäller huvudmännens ersättning till SJ. Vpk:s reservation innebär i korthet att staten står för hela kostnaden för infrastrukturen, vägmilsersättning och alla kapitalkostnader för bannätet. Man fyller upp särkostnaderna till 100 96, och man tar hänsyn till de lägre gemensamma kostnaderna. Det betyder i praktiken att länshuvudmannen bestämmer över tågtrafiken men att staten står för hela kostnadsansvaret. Då detta strider mot de riktlinjer vi är överens om yrkar jag avslag på vpk-reservationen i den delen. I ytterligare tre reservationer kräver vpk ökade investeringar på västkustbanan, i Västerbotten och på inlandsbanan, som Sven Henricsson redogjort för. På samtliga dessa punkter har utskottet skrivit så positivt att jag anser att Sven Henricsson kunde ha anslutit sig till utskottets skrivning. Jag är vidare övertygad om att samhället måste ställa företagsekonomiska krav på SJ. Däremot har jag viss förståelse för tanken att det på sikt kan bli nödvändigt att se över uppdelningen av SJ:s riksnät i olika kategorier. På den punkten har jag i vissa delar samma uppfattning som Sven Henricsson har. När det sedan gäller anslaget under D2 vill jag säga att det är en klar förbättring i propositionen i år att staten nu öppet redovisar de tjänster man av samhällsekonomiska skäl köper av SJ. På denna punkt har moderaterna gjort en tabbe, som måste betecknas såsom unik. Trots Rolf Clarksons vädjan måste jag ändå något kommentera denna del. I sin motion prutar moderaterna 625 milj.kr. på anslaget till de särskilda tjänsterna. Men sedan upptäcker man att detta inte går, eftersom den prutning man föreslår i sin motion medför rena katastrofen. Då gör man någonting som jag aldrig har varit med om tidigare här i kammaren. Man skriver en lång och nästan obegriplig reservation, som avslutas med att man yrkar avslag på sin egen partigruppsmotion. Några svepskäl räcker nog inte, Rolf Clarkson, för det är trovärdigheten det gäller. Talet om väl genomtänkta besparingar har än en gång fått sig en allvarlig knäck. Jag vill påminna om att Rolf Clarkson i en tidigare kammardebatt, där denna fråga kom upp och där han blev pressad av utskottets ordförande, sade: Vänta bara tills vi behandlar SJ i kammaren; då skall vi redovisa vad vi menar med besparingar i vår motion. Vad säger man då i dag? Jo, de 625 milj.kr. som man ville pruta skall det inte fästas något avseende vid. De betyder egentligen bara 150 milj.kr. Detta illusionsnummer försöker Rolf Clarkson nu genomföra, när det har gått upp för honom att den verkliga effekten av motionsförslaget skulle bli att man tvingas lägga ned två tredjedelar av persontrafiken på riksnätet. Slutligen, fru talman, vill jag säga några ord om ett par centerreservationer. Först godkänner centern att länshuvudmannen skall ta ansvar för all lokal och regional persontrafik på järnväg. Man godkänner att förhandlingar tas upp om huruvida denna trafik skall vara kvar eller inte, och man föreslår samtidigt ett nytt driftersättningssystem. Men dessutom kräver centern att alla banor som ligger utanför riksnätet, och där det nu finns motioner, skall föras in i riksnätet. Det innebär — och det vet Rune Torwald — att staten garanterar all persontrafik på hela det bannät där det nu finns persontrafik. Centern har alltså än en gång lyckats med konststycket att hamna på två helt oförenliga ståndpunkter. Ändå måste jag konstatera att centern inte har okunnigt folk i utskottsgruppen. Man har en före detta kommunikationsminister och en departementssakkunnig. Ni måste bestämma er, Rune Torwald, när det gäller vem som skall ha ansvar för den lokala och regionala tågtrafiken. Är det staten beroende på att ni kräver att banorna skall tillhöra riksnätet eller är det länshuvudmannen, eftersom ni föreslår nya förhandlingsordningar? Ni vill väl ändå inte riva upp 1979 års trafikpolitiska beslut? En utredning har gjorts om järnvägens framtid. Bl. a. Rune Torwald deltogiden. I det betänkande som vi var överens om när det gäller överföring av banor till riksnätet står det: ”De sakkunniga som inte haft underlag att närmare bedöma denna fråga men som håller för sannolikt att ytterligare någon bandel bör tillföras riksnätet föreslår att frågan snarast blir föremål för särskilda överväganden.” Detta har Rune Torwald skrivit under på. Då kan man fråga: Varifrån har centern fått allt underlag som gör att man nu kan föreslå en helt ny omfattning av riksnätet, ett underlag som Rune Torwald inte hade 1981? Om ni nu har detta underlagsmaterial, varför har ni undanhållit utskottet detta? Varför har Rune Torwald helt ändrat uppfattning gentemot den uppfattning som han redovisade i utredningen? Fru talman! Även om jag tror att persontrafiken på vissa järnvägslinjer inte kan komma att behållas, är det inte, såsom det framhålls på vissa håll, fråga om att lägga ned 200 mil järnväg, utan vi föreslår en helt annan ansvarsfördelning när det gäller den lokala och regionala tågtrafiken. Jag är övertygad om att SJ och järnvägstrafiken genom riksdagens beslut i dag kommer att få en god möjlighet att klara konkurrensen i framtiden. Den offensiva satsning som görs i år är ett klart uttryck för att järnvägen även i fortsättningen skall utgöra stommen i persontrafiken och godstrafiken. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till trafikutskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Det sägs ofta om arbetsförhållandena här i kammaren att en av de största belastningarna är uppläsandet av de i förväg skrivna anförandena. Det hjälper inte vad man säger i kammaren. Här är nu Rune Johanssons inlägg ett typexempel på de vådor som följer av ett sådant beteende. Innan jag kommer till hans reprimand för illusionskonster skall jag dock bemöta vad som sagts om att vi f.n. motsätter oss nedskrivning av statskapitalet med 1000 miljoner och uppskrivningsfonden med 1240 miljoner. Om Rune Johansson lyssnade till mitt inledningsanförande, vilket jag fruktar att han inte gjorde, hade han uppmärksammat att vi i princip säger jatillde föreslagna åtgärderna, men vi vill att SJ skall visa ett åtgärdsprogram som gör dem befogade i ett senare läge. Risken är alltid att SJ som företag frestas att i tysthet räkna med ständiga nedskrivningar av statskapitalet, när förlusterna har vuxit tillräckligt mycket, för att på så sätt klara sig ytterligare en tid. De förra nedskrivningarna skedde 1963 och 1971, och nu är det alltså dags igen. Troligen dröjer det inte så många år innan det blir fråga om en ny nedskrivning. Detta vill vi från moderat sida undvika. Vi har inte alls någon negativ inställning till SJ som ett statligt företag. Vi vill inte göra livet svårare för SJ av den anledningen. Vi vill SJ:s väl. Vi vill vänta med rekonstruktionen till dess SJ har visat sig kunna med egna krafter ta sig ur den sits man nu befinner sig i. Visert.ex. nu att SJ har kommit in med ett förslag till regeringen om att få höja sina taxor med 12 96, vilket kommer att tillföra SJ:s kassa 380 miljoner netto. Det är ett bra tag i rätt riktning, och det är sådana tag vi vill se. Så kommer jag till det som Rune Johansson gör extra pinsamt, våra klämmar i motionen i januari. Motionen innehöll ett stort antal klämmar, och under den brådska som sista motionsdagen innebar föll det bort ett par stycken. De klämmarna var nödvändiga på grund av att regeringen hade ändrat D.2-kontots substans, som jag sade i mitt inledningsanförande. Detta medgav jag öppet och ärligt och trodde att den förklaringen skulle accepteras. Det står tydligt i texten, Rune Johansson, att vi har 150 miljoner som besparingsprogram. Med den ändrade indelningen av kontot måste vi alltså begära att statsanslaget skall utgöra 1313 miljoner och inte 1463 miljoner. Vi spelar med öppna kort, vi medger ett fel, och vi tar den reprimand som vi fick av Rune Johansson, men vi beklagar att han är i sådan argumentnöd att han måste tillgripa den.

Fru talman! Man har beklagat min hårda ton. Den kanske beror på att jag är besviken över att den kompromiss som vi träffade i separatredovisningssakkunniga nu tyvärr inte gäller längre. De två övriga deltagarna, Rune Johansson och Rolf Clarkson, har ju hoppat av den. Det är klart att då måste jag också backa tillbaka till min utgångspunkt, i riksnätsfrågan. Det är inte heller rätt som Rune Johansson sade, att staten svarar för all persontrafik på riksnätet. Staten svarar enbart för den interregionala persontrafiken på riksnätet, och det är litet skillnad. Jag vill gärna ge Rune Johansson ett erkännande för att han har haft en uppriktig strävan att ge persontrafiken på tåg litet bättre villkor. Tyvärr har han bara lyckats ytterligt marginellt. Detta har naturligtvis inte varit hans syfte, men han har inte lyckats få respons hos dem som har haft att bestämma i sista hand. Det har kommit fram förslag om vissa förbättringar när det gäller banunderhållet. Enligt min uppfattning innebar emellertid formuleringen i propositionen att även det löpande banunderhållet skulle täckas av staten. Det hade varit ganska bra, men man backade från den ståndpunkten. Jag är ändå tacksam för att man i utskottsbetänkandet skriver: ”Kostnaderna för detta underhåll”, dvs. det löpande banunderhållet, ”torde dock i flertalet fall uppgå till endast blygsamma belopp eftersom godstrafiken svarar för ett betydligt större slitage än persontrafiken.” Detta står på s. 26 i utskottsbetänkandet. Jag vill också ta upp en annan sak som behandlas i utskottsbetänkandet och som är mer intressant. Man skriver att de gemensamma kostnaderna på de banor som skall nedläggningsprövas ofta är betydligt lägre än vad som eljest är fallet i SJ:s persontrafik. Detta är en upplysning som hänger i luften så länge man inte har reda på hur stora de gemensamma kostnaderna är för SJ generellt. Jag beklagar att det förhåller sig på detta sätt. Annars hade det funnits en indikation för huvudmännen då det gäller hur mycket man skulle beräkna de gemensamma kostnaderna till. För min del tror jag att kostnaderna inte skall ligga högre än på 10, eller maximalt 15 26 av särkostnaderna. Det är också så, att huvudmännen kommer att svara för både biljetter och marknadsföring etc. Det är en självklarhet när man säger att huvudmännen inte skall behöva stå för kapitalkostnaderna för nyinvesteringar. När det gäller e-nätet skrivs ju dessa kostnader av direkt, och man kan inte gärna begära ersättning av huvudmännen en gång till. Till sist vill jag säga något om vägmilsersättningen. I propositionen står det att vägmilsersättningen skall användas för att underlätta överflyttning av trafiken till buss, men i utskottsbetänkandet står det på s. 26 att vägmilsersättningen syftar till att hjälpa länshuvudmännen att bibehålla trafiken på järnväg om man så önskar. I propositionen talar man bara om detta när det gäller de e-nätsbanor som befinner sig i riksnätet. Avser utskottsmajoriteten att det även skall gälla för de banor som nu står utanför riksnätet, dvs. för samtliga e-nätsbanor?

Fru talman! När det gäller investeringarna skulle jag vilja ställa ett par frågor till utskottets talesman. Vi har från vpk föreslagit en höjning av investeringsanslaget till inlandsbanan. Nu förhåller det sig så, att rälsbytet på inlandsbanan, vilket många gånger omtalats, bara har nått tre mil — från Östersund och upp till Lit. Antalet tunga virkestransporter har ökat, och inspektörerna av banan konstaterar en utmattning av den gamla, nötta rälsen. Under 1982 rapporterades 231 rälsbrott på sträckan mellan Östersund och Stornäset in till Hoting. En av inspektörerna som jag har talat med säger att om några år är banan ofarbar om inga åtgärder vidtas för upprustning. På vissa sträckor är rälsen helt enkelt slut, och lokpersonalen har påtalat detta ur säkerhetssynpunkt. Min fråga är om det inte, när det nu råder så stor arbetslöshet i Jämtland, finns några funderingar på att förstärka anslaget och därmed möjliggöra ökad aktivitet för banans upprustning på det här avsnittet. Västerbottenpaketet — som vi har en särskild reservation om och som tillhör de investeringsobjekt som vi nämner — kommer John Andersson att beröra i sitt anförande. En annan intressant fråga är beräkningen av den ersättning som huvudmännen skall betala till SJ. I underlaget brukar man ta upp bankostnaderna på så sätt att hälften faller på persontåg och hälften på godståg. Vi frågar oss om detta är rimligt med tanke på att persontågets tonaxeltal är 5 20 medan godstågets är 95 26. Det som alltså till 95 96 sliter banan belastas med hälften av kostnaden, medan det som sliter banan till 5 96 får betala den andra hälften. Enligt vår åsikt är detta orimligt, och vi vill veta om det inte finns några tankar på att ge SJ nya instruktioner att anpassa kostnadskalkylerna efter det verkliga slitaget på banan.

Fru talman! Jag skall försöka kommentera några av de frågor som jag har fått. Först moderaterna och rekonstruktionen. Vi utgår ifrån att det är en bokföringstransaktion, men det är inte riktigt rätt, Rolf Clarkson, att blanda ihop detta med ändringar av organisationen och verksamheten. Ändringarna blir ju inte lättare, om man väntar med den finansiella rekonstruktionen. Det är lika felaktigt att permanenta ett system som går ut på att i efterhand täcka stora förluster, vilket skulle bli följden av ett bifall till er reservation. När det gäller anslaget D 2 förstår jag att det måste kännas svårt även för den mest luttrade moderat att försöka förklara, varför man tvingas yrka avslag på sin egen partimotion, speciellt beträffande ekonomiska nedskärningar. Därför finns det väl all anledning för Rolf Clarkson att ha ”låg svansföring” i den här debatten. Låt mig sedan försöka klara ut problemet centern, riksnätet och ersättningen. När det gäller en rad av de banor som centern vill ha in i riksnätet förekommer bara lokal och regional trafik. Beträffande riksnätet har ju riksdagen slagit fast att persontrafiken skall vara kvar, varvid staten svarar för denna persontrafik. Men om nu, Rune Torwald, en länshuvudman trots detta inte vill ha spårtrafik utan busstrafik — hur gör ni då? Skall ni ge länshuvudmannen ersättning för särkostnadstäckningen beträffande busstrafiken samtidigt som staten garanterar tågtrafiken i vad gäller basutbudet på dessa banor? Det är dessa centerns olika uppfattningar som inte går ihop. Ni försöker sitta på två stolar samtidigt; jag vill nästan kalla det för ett gallerispel. Bara några ord om det normala underhållet i fråga om de banor som ligger utanför riksnätet. Man har gjort en beräkning som visar att detta underhåll uppgår till omkring 2,1 milj.kr. per år, varför det här absolut inte är någon stor fråga. Det är inte korrekt, fru talman, att säga att utskottets förslag missgynnar järnvägstrafiken. Samhällets kostnader blir nämligen betydligt högre, om huvudmannen väljer tågtrafik än om han väljer busstrafik. Låt mig bara ta ett exempel. Om länshuvudmannen väljer att behålla tågtrafiken Falköping-Landeryd, kostar det samhället i investeringar i runt tal 30 milj.kr., medan busstrafiken inte ens kostar 10 26 av den summa som motsvarar statens ansvar. Det är fel att säga att majoritetsförslaget premierar bussåkande framför järnvägsåkande. Vi skall ha klart för oss att ersättning utgår bara under några få år till dem som väljer busstrafik. Slutligen vill jag bara säga att vpk:s särkostnadstäckningsförslag är ganska ointressant också i det här fallet, eftersom man kräver att staten skall ta ansvaret för all persontrafik.
Fru talman! Jag vill högst ogärna göra denna viktiga debatt om SJ:s existensförhållanden nu och i framtiden till en kameral uppvisning. Jag hävdar fortfarande att nedskrivningen och bortskrivningen av de fonder vi har talat om, statskapitalet och uppskrivningsfonden, saknar ekonomisk betydelse. Det gör ingen skillnad om man gör det nu eller senare. Men det har en psykologisk betydelse, nämligen att förmå SJ-ledningen att acceptera att först måste man visa sin egen förmåga till självläkning, innan man kan få riksdagen med på noterna. Jag tycker att detta psykologiska moment är mycket viktigt. I pengar gör det ingen skillnad för vare sig SJ eller staten — det är hela tiden fråga om kostnader för samhället. Sedan kommer vi till anslaget D 2. Här vill jag ännu en gång säga att det ju inte är auktoriserade revisorers årskongress som pågår. Att stå inför kammaren och kivas om uteglömda att-satser och reviderade anslag vore oss ovärdigt. Jag har, fru talman, inför samtliga närvarande hävdat att vi har gjort ett fel, och det har vi stått för och rättat till. Vi har klart och tydligt sagt ifrån att vi vill ha SJ att spara 150 milj.kr. på något sätt på kommande års budget. Därmed får trädet ligga där det har fallit.

Fru talman! Jag måste tyvärr konstatera att Rune Johansson inte riktigt har läst in sig på vad som gäller för riksnätsbanor. Låt mig återge vad statsrådet skriver på s. 184 om just riksnätsbanor: ”Jag avser senare föreslå regeringen att ge SJ i uppdrag att varje år komma in med förslag till det interregionala tågutbudet på de trafiksvaga bandelar som ingår i riksnätet.” Längre fram säger han att sedan får det bli en förhandling mellan huvudmännen och SJ om hur det skall bli med de lokala och regionala tågen. Det är alltså inte så att staten för framtiden har åtagit sig något basutbud för lokal och regional trafik på riksnätet. Jag vill rätta till det misstaget. Jag förstår att Rune Johansson inte hann med det — jag känner till hur svårt det är när man har tre att svara — men jag vädjar till Rune Johansson att i den sista repliken tala om vad som gäller i fråga om vägmilsersättningen. Det är en innovation som utskottet kommer med, jämfört med vad statsrådet skriver längre ner på s. 184. Där står att vägmilsersättning skall utgå för att underlätta överflyttning till buss av trafik i lokala och regionala tåg. Men utskottsmajoriteten skriver att vägmilsersättningen kan få betydelse för möjligheterna att bibehålla sådan trafik på järnväg i de fall länstrafikbolagen så önskar. Även om det är en utomordentligt liten summa, är det en innovation, och det vore därför intressant att få preciserat om denna innovation skall gälla såväl riksnätsbanor som banor utanför riksnätet. Till sist: Att huvudmännen inte är nöjda med de nuvarande reglerna — och det gäller också de nya reglerna med de små justeringar det är fråga om — visar ju deras yttranden, där de gång på gång säger att de ekonomiska villkoren är sådana att de tyvärr inte kan utnyttja tågen utan måste övergå till buss av ekonomiska skäl.

Fru talman! Det var min mening att på skärmen här i kammaren visa en bild av hur resenärunderlaget är sammansatt på en viss bana som skall nedläggningsprövas. Det gäller banan Forsmo-Hoting. Vi har vid en räkning funnit att 71 20 av resenärerna 1977 var interregionala resenärer, alltså inte lokala eller regionala resenärer utan människor som skulle åka längre bort eller kom från en plats längre bortifrån. 1982 var antalet interregionala resenärer 68 20. Det varierar litet under denna tid, men snittet var 67 9o. Detta bekräftar att det är fråga om interregionala resenärer. Då skulle inte denna bana falla under prövningen, eftersom denna avser lokal och regional trafik. Det vore intressant att få veta vad Rune Johansson tycker om detta och vilken uppfattning utskottsmajoriteten har i denna fråga, som har varit före vid olika informationstillfällen. Jag vill alltså ha kläm på det. Sedan vill jag även upprepa följande fråga: Tänker ni satsa på en upprustning av de avsnitt av inlandsbanan som faktiskt håller på att raseras på grund av tung timmertrafik?

Fru talman! Låt mig börja med Sven Henricsson. Jag håller med honom om att flertalet av det fåtal resenärer som trafikerar banan Forsmo-Hoting är interregionala resenärer. Det bör vara möjligt att detta får betydelse vid prövningen i transportrådet av om en bana skall tillhöra riksnätet eller inte. Som jag tidigare sade utgår utskottet från att ett flertal bandelar kan komma att tillföras riksnätet, om det finns sakliga skäl för detta. I min slutreplik vill jag ge Rolf Clarkson en honnör för att han rakryggat talade om att det var en miss som moderaterna hade gjort. Jag tycker att det är bra att han vågar stå för det. Men det hade varit ännu bättre om det hade kunnat ges till känna vid debatten med utskottets ordförande för någon månad sedan. Då hade vi sluppit denna omgång här i dag. När det gäller riksnätet skrivs det, Rune Torwald, klart i både propositionen och utskottets betänkande att persontrafiken på riksnätet skall kvarstå inom överskådlig framtid. Det är fullt klart utsagt. Och man kan i princip säga att vägmilsersättningen bör utgå både till spårbunden trafik och till busstrafik på banor utanför riksnätet. Jag konstaterar att Rune Torwald hela tiden har försökt smyga ifrån min fråga varför centerpartiet på nytt har hamnat på två helt oförenliga ståndpunkter i järnvägsfrågan. Centerpartiet vill ha hela järnvägsnätet som ett riksnät, men vill samtidigt att länshuvudmännen skall ta ansvaret för den lokala och regionala trafiken. Jag noterar att jag inte har fått något svar på min fråga. Centerpartiet har alltså indirekt erkänt att man här intar två helt oförenliga ståndpunkter. Vi har, fru talman, genom den här propositionen och utskottets skrivning verkligen visat att riksdag och regering tror på SJ. Investeringsnivån, rekonstruktionen, preciseringarna av de tjänster som staten köper samt försäkran att samhället kommer att ta på sig kostnader för investeringar som inte är företagsekonomiskt motiverade är tydliga bevis på att vi än en gång slår fast uttalandena i 1979 års trafikpolitiska beslut och att vi på en del områden går vidare när det gäller SJ:s verksamhet.

Fru talman! Järnvägsfrågan har diskuterats här i kammaren i samband med flera riksdagsbeslut under de senaste åren. Det gäller särskilt det trafikpolitiska beslutet 1979, beslutet i samband med att vi antog SJ:s strukturplan 1980 och beslut om täckning av SJ:s underskott — senast debatterade vi underskottet för 1981/82. Som en röd tråd i debatten har gått en enig uppfattning om att järnvägen skall vara stommen i trafiknätet. För detta talar energiskäl, säkerhetsskäl och miljöskäl. För min del skulle jag också vilja tillägga samhällsekonomiska skäl, eftersom järnvägen i en rad fall är nödvändig för industrin, basnäringarna och pendlingen till och från arbetet. Det är också detta synsätt som är grunden för årets järnvägspolitiska förslag från regeringen, trots alla de motsatta påståenden som har hävdats här i dag från vpk och centern. Regeringens förslag syftar till att få en ökad kontroll över ekonomin inom järnvägsområdet och innehåller därför, som Rune Johansson redan omtalat, en finansiell rekonstruktion av statens järnvägar. Bakgrunden till detta är resultatutvecklingen vid SJ. Efter kraftiga försämringar de senaste åren pekar prognoserna nu mot en redovisad miljardförlust inom några få år om vi inte gör någonting. Inte ens en utpräglat gynnsam konjunkturutveckling skulle kunna vända det hela till vinst på kortare sikt. I de resultatprognoser som gjorts av SJ har man redan räknat med att rationaliseringstakten skall öka genom kostnadsjakt och bättre marknadsföring samt att successiva höjningar av SJ:s taxor kommer att ske. Följden har blivit den situation vi nu har hamnat i, där SJ redovisar årliga stora underskott, som statsmakterna tvingas täcka i efterhand. En del av de investeringar som tidigare genomförts borde vid investeringstillfällena aldrig ha omfattats av ett fullt företagsekonomiskt ansvar. SJ har själva utarbetat ett program som innehåller åtgärder som skapar förutsättningar för SJ att bli bättre och effektivare. SJ bearbetar nu aktivt verksamhetsgren efter verksamhetsgren, bl.a. genom en förbättrad och mera aktiv marknadsföring, när det gäller både persontrafiken och godstrafiken. Lågprissystemet kommer att bibehållas och byggas ut, och servicen till resenärerna skall förbättras, bl.a. genom en bättre tågföring. Stora ansträngningar görs också för att öka marknadsandelarna i godstrafiken. Vidare delegeras beslutsfattandet i organisationen så långt som möjligt, och detta tror jag är utomordentligt viktigt. Ökad uppmärksamhet skall också ägnas åt lönsamhetsbedömningar när det gäller framtida investeringar. Men med en miljardförlust i sikte, trots SJ:s ansträngningar, har det varit naturligt att se över de regler och målsättningar som statsmakterna ställt upp för SJ. Det gäller inte minst att klara ut vilka kostnader som beror på dels politiskt beslutade åtgärder, dels affärsförvaltningens egna åtgärder. Statsmakterna ställer höga krav på SJ i fråga om trafikens omfattning, standarden på bannätet, servicenivån osv. Det är därför viktigt att nu klara ut och noggrant precisera de uppgifter för vilka SJ skall ha fullt företagsekonomiskt ansvar. Kostnaderna för den resterande delen av verksamheten, som är nödvändig för att SJ skall kunna leva upp till de allmänna trafikpolitiska målen om en tillfredsställande trafikförsörjning i landets olika delar, måste helt eller delvis betalas direkt över statsbudgeten. En hopblandning av dessa frågor är inte bara olycklig för verkets anställda och dess ledning utan också direkt försvårande för den långsiktiga målsättningen. Det är alltså nödvändigt att SJ får delvis nya förutsättningar att arbeta efter. Förslagen i årets budgetproposition innebär i korthet: För det första upprätthålls en hög investeringsnivå för järnvägen. SJ:s investeringar ökar i reala termer med 5 Ze. Investeringsvolymen överstiger i den nu framlagda budgeten för första gången 2 miljarder kronor. För det andra skärs SJ:s förräntningspliktiga kapital ner med 1 miljard kronor. För det tredje skalli framtiden samhällsekonomiska bedömningar göras av regeringen när det gäller sådana nya, stora investeringar i infrastrukturen som SJ inte kan ta det företagsekonomiska ansvaret för, men som kan vara nödvändiga för att allmänna trafikpolitiska mål skall uppnås. För det fjärde förs ett tiotal bandelar över från affärsbanenätet till det ersättningsberättigade nätet. Trafiken på dessa banor tryggas. För det femte skall alla tjänster som statsmakterna köper av SJ redovisas öppet under ett särskilt anslag. De blir alltså i fortsättningen föremål för sedvanlig budgetbehandling. För det sjätte tar staten på sig ett delat betalningsansvar för sådan lokal och regional persontrafik på prövningsbanorna utanför riksnätet som länshuvudmännen vill behålla. Regeringens förslag innebär inte att konkurrensförhållandena mellan trafikgrenarna rubbas. För att klarlägga trafikgrenarnas kostnadsansvar har kommunikationsdepartementet på uppdrag av kommunikationsministern påbörjat en översyn av denna fråga. I uppdraget ingår också att jämföra beslutsunderlaget vid stora investeringsbeslut inom de olika trafikgrenarna. Regeringen föreslår som sagt att tolv banor överförs från affärsbanenätet till den ersättningsberättigade delen av riksnätet.

I de parlamentariskt sammansatta kommittéerna har man kunnat konstatera att dessa tolv banor under flera år icke kunnat uppvisa företagsekonomisk bärkraft. Därför överförs de alltså till riksnätet, och därmed garanteras trafiken på dessa banor. För egen del tycker jag att centermotionärernas farhågor för en ”styvmoderligare” behandling av en riksnätsbana som tillhör ersättningsbanenätet är klart obefogade. Riksdagen har ju lagt fast målen för riksnätet. Med regeringens förslag tryggas persontrafiken på dessa banor för överskådlig tid. Jag vill också i korthet beröra den ersättning som länshuvudmännen skall betala till SJ för att SJ upprätthåller lokal trafik på ersättningsbanor utanför riksnätet, eftersom den varit föremål för speciella uttalanden från utskottet, som vill ge regeringen till känna sina synpunkter i frågan. För den nämnda trafiken föreligger inga kapitaltjänstkostnader för infrastruktur, eftersom staten tar på sig dessa enligt budgetförslaget. Detta är en klar förbättring för huvudmännen jämfört med 1979 års ordning. Denna ordning innebär f. ö. att huvudmän som väljer att gå över till busstrafik får ett övergångsvederlag, som reellt möjliggörs av att staten slipper investeringsutgift och finansierar vederlaget över ersättningsanslaget. Oavsett vilken praktisk form som väljs — järnvägsalternativet eller bussalternativet — innebär regeringsförslaget att statsbidrag i form av milersättning till trafiken utgår för ett bestämt antal turer. På den punkten behöver icke någon som helst osäkerhet råda. Den ersättning som huvudmännen skall betala till SJ för lokal tågtrafik på ersättningsnätet skall begränsas till vad SJ hittills haft i ersättning för samma trafik under samma förhållanden, dvs. den statliga ersättning som SJ fått tidigare plus trafikintäkter. Huvudmannen behöver då inte betala mer än vad som hittills utgivits för trafiken från statens sida, eftersom han ju själv får överta trafikintäkterna, sedan en överenskommelse träffats med SJ. Av budgetpropositionen framgår också att regeringen kommer att utfärda närmare riktlinjer när det gäller länshuvudmännens ersättning till SJ vid köp av tågtjänster på e-nätet. Det uttalande som trafikutskottet har gjort i anslutning till detta kommer alltså att ligga till grund för de riktlinjer och anvisningar som departementet kommer att utarbeta. Till sist, fru talman, något om infrastrukturen i SJ-nätet. I framtiden är det för vissa stora grundläggande projekt nödvändigt att komplettera SJ:s affärsverksmässiga kalkyler med något vidare samhällsekonomiska fakta och låta en del av investeringsutrymmet tas i anspråk för sådant som kanske först efter mycket lång tid betalar tillbaka sig till samhället. Jag tänker då på de stora språngvisa insatser i spårkapacitetsutbyggnader som vi står inför i Stockholmsområdet och på västkusten, där vi relativt snabbt bör få till stånd dubbelspår. Här gäller det också att mer än hittills anlita konjunkturmedel vid sidan av det vanliga investeringsanslaget. Detta kan dock behöva anlitas för erforderliga projekteringsinsatser. Bodelningen mellan affärsförvaltningen hos SJ och ägarens/statens egna engagemang skall givetvis hållas även i framtiden. Jag hävdar att genom regeringsförslagen i budgetpropositionen har en reformprocess inletts, där statsmakterna och SJ samverkar i ett omdaningsarbete som det är hög tid att genomföra. Det får bli regeringens uppgift att i efterhand ge riksdagen information härom liksom att väcka de ytterligare åtgärdsförslag som kan behövas. Den finansiella rekonstruktionen av SJ och de ökade investeringar som SJ föreslås få belöper sig på, som jag sade tidigare, sammanlagt över 2 miljarder kronor. Det innebär en offensiv satsning på järnvägen och är ett uttryck för att järnvägsnätet även i fortsättningen skall utgöra stommen i personoch godstrafiken. Dessa förslag har samtliga partier utom moderaterna ställt sig bakom i utskottet. Med tanke på den massmediedebatt som har försiggått de senaste veckorna finns det all anledning understryka att i det beslut som riksdagen kommer att fatta i kväll ingår en massiv satsning på järnvägen. För första gången anvisar vi över 2 miljarder kronor till statens järnvägar för investeringar. Vi möjliggör en bättre situation för SJ:s affärsverksamhet genom att vi skriver ner statskapitalet med 1 miljard. Vi ökar anslaget till icke lönsam trafik från i runt tal 900 milj.kr. till i det närmaste 1,5 miljarder kronor. Det är alltså en offensiv satsning som sker när det gäller de svenska järnvägarna. Det är vidare glädjande att samtliga partier står bakom förslaget att länshuvudmännen skall överta ansvaret för den lokala och regionala persontrafiken på järnvägen. Enighet råder om att länshuvudmännen senast före 1984 års utgång skall ha beslutat sig för om de vill driva sådan trafik och betala för den. Detta förslag innebär inte, såsom har utmålats i massmedia, att järnvägstrafiken skall läggas ned. Det innebär bara att 1979 års trafikpolitiska beslut om att länshuvudmännen skall ta över ansvaret för denna trafik fullföljs. Den oklarhet som hittills har rått har medfört att underhållet på många banor har eftersatts. Oenighet råder egentligen bara om det bidrag som utgår för busstrafik om järnvägstrafiken läggs ned. Centern och vpk menar att detta bidrag gynnar bussalternativet och föreslår därför att bidrag även skall utgå för järnvägstrafik. Jag vill hävda att utskottsmajoritetens förslag innebär att konkurransneutralitet garanteras. Vårt förslag innebär nämligen att statsmakterna skall svara för att banorna håller en tillfredsställande standard samt att länshuvudmännen inte skall belastas med kapitalkostnader för redan gjorda eller kommande investeringar i SJ:s bannät. Med dessa ord, fru talman, ber jag att på alla punkter få yrka bifall till hemställan i trafikutskottets betänkande nr 15.

Fru talman! Nej, Kurt Hugosson, vpk var inte överens om den här ordningen med länshuvudmän, baserad på kommuner och landsting. Vi föreslog i en särskild motion då denna fråga var aktuell 1978 en helt annan ordning för den regionala trafikorganisationen. Den innebar att staten skulle ha kostnadsansvaret men att det skulle finnas regionala lekmannastyrelser, som skulle biträda med organisationen av trafiken. Vi var alltså inte med på detta. Jag skall gärna medge att en viss förbättring skett när det gäller villkoren. I och med att vi var emot detta och vårt förslag inte gick igenom för vi naturligtvis kamp i andra avsnitt nu när man drivit igenom denna ordning. Jag vill då godta Kurt Hugossons resonemang om att det blivit en viss förbättring när det gäller det delade betalningsansvaret. Men det är ju resultatet av en kraftig opinion, som tvingat fram denna reträtt från myndigheternas sida. Jag vill ställa en ren och öppen fråga till Kurt Hugosson: Varför får länstrafikhuvudmannen detta speciella statsbidrag, om han väljer buss i stället för tåg? Detta medför att man i regel väljer det som ger den största ekonomiska förmånen. När man kan se fram emot att få kanske flera miljoner beroende på någon sorts beräkning av särkostnaden för SJ, som man har sparat, väljer man det. Det sker då på bekostnad av ett eventuellt val avtågtrafik. Jag vill ha reda på varför man inrättat detta. Det är ju bara ägnat att styra mot bussanvändning i ett läge då de kommunala finanserna samtidigt sviktar under många andra bördor i samband med lågkonjunktur, sysselsättningsproblem och annat.

Fru talman! Det är riktigt att vpk tidigare har motsatt sig att länshuvudmännen skulle ha ansvaret för den lokala och regionala persontrafiken. Men det intressanta är att diskutera vad årets betänkande från trafikutskottet innehåller. I detta betänkande kan vi se att Sven Henricsson som representant för vänsterpartiet kommunisterna inte har reserverat sig mot att utskottet slår fast att de regionala huvudmännen har ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken, även om den sker på järnväg. Det finns ingen reservation från Sven Henricsson på den punkten. Jag utgår då naturligtvis från att Sven Henricsson står bakom utskottets förslag. Sven Henriesson har inte heller reserverat sig mot att utskottet ställt sig bakom budgetpropositionens förslag, att man under 1984 skall ta ställning till de här frågorna. Jag måste utgå från vad vi har kommit fram till. Då frågar Sven Henricsson: Varför skall länshuvudmännen få ett bidrag om man inte väljer tågalternativet? Ja, orsakerna är ju ganska enkla att förklara. Om man inte väljer tågalternativet, slipper staten mångmiljonbelopp för investeringar och upprustning av järnvägsnätet. Då tycker vi att det är rimligt att staten ger länshuvudmännen en del av dessa miljoner i samband med att man byter till ett annat trafiksystem. Det är nämligen så — och det bör Sven Henricsson som är en gammal erfaren trafikman veta — att det är förenat med en del kostnader i initialskedet, när man övergår från ett trafiksystem till ett annat. Detta är den enkla och rimliga förklaringen. Vi tycker att det är rimligt även ur rättvisesynpunkt. Det är förvånande när man ena minuten står här och klagar över att vi lastar över olika kostnader på kommuner och länshuvudmän och nästa minut säger: Nej, ge dem inga pengar, ifall de inte väljer järnvägsalternativet. Jag förstår inte det resonemanget.

Herr talman! Jag kan inte hjälpa att Kurt Hugosson inte förstår. Men, Kurt Hugosson, skyll i så fall inte på mig att ni inte förstår. Jag skall försöka en gång till. Jag gör gällande att detta extra statsbidrag är ägnat att framställa det som så mycket attraktivare att välja bussen. Men dessa kommuner och deras medborgare kanske tycker att de vill ha kvar sina tåg. De kämpar för att få ha kvar tågen, därför att det samtidigt är ett bevis för att man ändå har en utvecklad service. Då förminskas möjligheterna för dessa kommuner i och med att man kommer med någon sorts lockbete i form av en extra dusör. Det reagerar jag emot. Om det skall vara en rättvis analys av förutsättningarna, borde dessa båda trafikmedel få åtnjuta samma förmåner. Statsfinansiellt innebär det ju ingen skillnad. Att vi inte motsatt oss — Kurt Hugosson tog upp detta i början av sin senaste replik — det resonemang som rör länshuvudmännens agerande i samband med de här frågorna är alldeles naturligt. Om jag förlorar ett slag, skall jag då sätta mig ner och tjura och säga: Jag fick inte igenom mitt förslag, och då vill jaginte längre vara med och diskutera och resonera utifrån de premisser som majoriteten har fastlagt. Så tror jag inte heller Kurt Hugosson handlar i det verkliga livet. Vi måste utgå från att det är beslutat att vi skall ha regionala styrelser.

Herr talman! Jag tycker att Sven Henricssons senaste replik var utomordentligt bra. Han konstaterar att han har samma uppfattning som utskottsmajoriteten, att länshuvudmännen har ansvaret för den lokala och regionala persontrafiken även om den går på järnväg. Det är bra. Den ersättning som kan komma länshuvudmännen till del, därest man inte väljer järnvägsalternativet, är inget lockbete. Det är en ersättning för de kostnader som man har i initialskedet, bl.a. när man övergår till ett nytt trafiksystem. Jagtror inte att de kommunala representanterna och länshuvudmännen är så kortsiktiga i sina bedömningar att de binder en långsiktig trafiklösning vid en ersättning som de får under mycket begränsad tid.

Herr talman! Man kan inte underlåta att notera vilken skillnad det är på tongångarna när man diskuterar järnvägspolitik här i riksdagen och när man träffar dem som nu så omtalat skall ha hand om ansvaret för den lokala och regionala trafikpolitiken, nämligen representanterna för länshuvudmännen och kommunerna. Jag erinrar mig alla besök som jag gjort i kommunerna, och jag erinrar mig alla uppvaktningar som jag deltagit i, där representanter för alla partier — kloka och förståndiga människor som står mitt uppe i verksamheten — framlagt synpunkter som i många stycken går precis stick i stäv mot vad som sagts av flera här i dag. Det är klart att man kan göra det lätt för sig och säga att var och en vill ha sitt, och här har vi det övergripande ansvaret för hur det hela skall utvecklas och se ut. Det ligger, för allt i världen, en del i det. Men att så till den milda grad på gränsen till att förringa dessa människors kompetens när det gäller att bedöma vad som är bäst för deras bygder, det får man akta sig för. Kurt Hugosson sade i sitt huvudanförande att det är en reformprocess som nu har inletts när det gäller trafikpolitiken och järnvägspolitiken här i landet, i första hand naturligtvis beträffande de banor som är föremål för nedläggningsprövning. Jag håller helt med honom om det. Det är en process som har inletts, en process som kommer att låta höra tala om sig allteftersom beslutsdatum för olika nedläggningar närmar sig. Vi har också märkt av den allmänna debatten att intresset för järnvägspolitik har ökat under senare tid. Partierna har tagit ställning — regeringen i sin proposition och oppositionspartierna i sina motioner. Och jag noterar att propositionen har fått stöd inte minst ifrån moderat håll. Men jag skall inte kritisera vare sig den ena eller andra för att man lägger fram sina förslag; jag utgår ifrån att de förslagen visar hur intresseinriktningarna är, vad man prioriterar, vad man vill slå vakt om. Att det sedan på väsentliga punkter finns skiljaktligheter jämfört med den meningsriktning som jag företräder, det är en annan historia. Det råder ingen tvekan om att det blåser nygamla vindar kring en del av de banor som nu diskuteras . Många tycker sig känna igen 1960-talet, med den nedläggningspolitik som detta årtionde kännetecknades av. Det är begripligt att en viss oro sprider sig. Om utskottsmajoriteten får som den vill här i dag — och alla odds pekar i den riktningen — så kommer, som Rune Torwald har påpekat tidigare här i debatten, ett par hundra mil järnväg att med ganska stor säkerhet vara ur trafik inom tre fyra år. Det är en sjättedel av det totala järnvägsnätet. Det talas emellanåt om att SJ är hela svenska folkets järnväg, och man ställer sig naturligtvis frågan om det egentligen är så. SJ:s nya organisation, med ett regionalt resultatansvar, finns det anledning att ställa förhoppningar till. Jag tror att det är ett riktigt grepp. Det minskar förhoppningsvis byråkratin, och det stimulerar i takt med att ansvarstagandet ökar ute i regionerna. Jag vill också gärna ge SJ en eloge för den satsning som görs för att öka resandefrekvensen på de större stråken. Det är närmast Cityexpressen Stockholm-Göteborg jag åsyftar. Det är ett bra grepp — det är inget tvivel om det. Jag hoppas att det kan fortsätta, och även användas på andra håll. Frågan är hur mycket kraft och engagemang som finns över för de mindre banorna — utan att jag för den skull syftar på de allra minsta. Det är klart att kommunalmän och befolkning ute i många av våra mindre kommuner känner sig både irriterade och förbigångna, när de nu åter måste ägna tid åt att argumentera mot de starka nedläggningskrafter som känner att de har fått luft under vingarna. Förvisso är nu statsmakternas bud till länshuvudmännen annorlunda än 1979 när det gäller banstandard etc., om huvudmännen väljer att ha trafiken kvar på järnväg. Men jag tycker ändå att detta inte är så mycket att yvas över. Fattas bara att huvudmännen mer eller mindre skulle rusta upp järnvägen först! Och ingen i utskottsmajoriteten — eller någon annan — kräver ju att länshuvudmännen skall stå i tacksamhetsskuld till staten för att man får vägar att köra på, om man väljer att flytta över trafiken till buss. Den s.k. infrastrukturen är det aldrig någon diskussion om när det gäller vägarna. Vi har gått med på att beslut om de aktuella banornas framtid bör kunna fattas före utgången av 1984. Men man måste också komma ihåg att länshuvudmannaorganisationen ju nätt och jämnt är kvar och att det handlar om beslut med utomordentligt stor räckvidd. En nedlagd bana är något som för alltid försvinner. Beslutet här i riksdagen uppfattas på sina håll som litet ödesmättat, särskilt som majoritetens förslag inte enligt vår mening ger huvudmännen någon valmöjlighet. Detta vitsordas också av dem som är förhandlingspart från kommunernas sida. Man känner det som om man inte har någon valmöjlighet. Ekonomin pekar bara i en riktning. Nu får man höra — och det är vi också vana vid — att för att man anser att det av flera skäl är klokt att gå försiktigt fram med nedläggningarna så är man romantiker. Det har inte sagts här i dag såvitt jag har hört — jag har inte haft möjlighet att följa alla detaljer. Men det sades i ett radioprogram i går eftermiddag vid upprepade tillfällen. Det var inom parentes sagt ett radioprogram där det parti som har ett alternativ till majoritetens förslag inte ansågs böra vara med. En romantiker är någon som bortser från ekonomiska realiteter, som inte förstår vad som är bäst för människorna i de bygder som är berörda. Det är klart att det finns romantiker på det här området lika väl som på alla andra områden. Men jag tror inte att alla de kommunalmän och allt det organisationsfolk som strider för sina banor skulle känna sig särskilt hedrade avattide här sammanhangen bli betraktade som romantiker. Det är folk som varenda dag står upp till knäna i vardagens realiteter. Jag tror inte att de känner sig som romantiker. De ser i varje fall inte ut som sådana. Varje gång centern har försvarat och med alternativa förslag kämpat för de glesare befolkade bygderna och deras intressen har vi fått höra att vi bortser från ekonomiska fakta. Så var det på 1960-talet, då vi ensamma slogs mot stordriftstanken på olika områden. Det gällde jordbrukets rationalisering, det var de stora kommunbildningarna och det gällde småföretagens möjligheter att hävda sig. På alla de områdena har vi fått rätt. En mängd åtgärder har måst vidtas — efter beslut både i det här huset och på andra håll — för att motverka de negativa effekter som följt i dessa stordriftens spår. Jag nämner detta, eftersom det som nu föreslås av utskottsmajoriteten får till följd att nedläggningen av banor sätter fart igen — till stor nackdel för de delar av landet som alltid har fått ta törnar därför att de är tillräckligt små för att alla skall våga sig på dem. Det är ju sant! 1990-talet kommer att visa att vi också på det här avsnittet får rätt. Flera av de banor som majoriteten nu inte ger en rejäl chans att hävda sig kommer då att saknas. Vilken länshuvudman kan välja att ha trafiken kvar på järnväg och betala miljonbelopp, när vederbörande får alla kostnader betalda under fem år om man går över till busstrafik? Det är ju vad det handlar om. Det må sägas vad som helst om upprustningen av banorna — den kommer ändå alltid att betyda stora underskott. Men längs dessa banor kommer alltid att bo människor som har rätt att resa krav. Och de kraven är i allmänhet av mycket ringa omfattning jämfört med alla de krav som reses på andra håll här i landet. Centerns förslag ger länshuvudmännen ett reellt alternativ. Vill man ha trafiken kvar på järnväg får man i statsbidrag 20 kr./tågkilometer om trafiken har en viss omfattning. I många trakter, där vägnätet inte är så väl utbyggt, kan man vilja ha trafiken kvar på banan för att slippa ta ut trafiken i trängseln på vägarna. Från energisynpunkt är det också många gånger en fördel att få använda järnvägen. Vårt förslag belastar inte heller statsbudgeten mer än regeringens och utskottsmajoritetens förslag gör. Jag förstår uppriktigt sagt inte varför majoriteten är så rädd för att ge länshuvudmännen två någorlunda likvärdiga alternativ. Det luktar litet förmynderi. Med majoritetens förslag finns i realiteten inget val för huvudmännen. Med vårt förslag finns en valmöjlighet. Man undrar om majoriteten är rädd för att en del skulle föredra att ha kvar trafiken på järnväg och i så falljvarför.

Detta är ett egendomligt sätt att medla! Verkschefen går ut en månad innan utskottet behandlar budgetpropositionen och talar om att ett visst antal banor skall avvecklas. Det är, herr talman, snudd på skandal — inte bara mot riksdagen, som har att ta ställning till det hela innan berört ämbetsverk över huvud taget skall lägga sig i det. Det mest upprörande är den nonchalans som härigenom visas alla dem — kommunalmän och andra runt om i landet — som är engagerade i lösandet av trafikfrågorna på sina orter. De gör det självfallet under tryck från de människor som är berörda, människor vilkas vardag är tämligen okänd för många i centralbyråkratin. Järnvägen är en samhällstillgång, och det gäller att fundera mer än en gång innan man avvecklar den. Det är då ytterst angeläget att det finns alternativa lösningar för dem som skall ha det framtida ansvaret för trafiken. Gå över till buss, så betalar vi, säger utskottsmajoriteten. Håller ni fast vid järnvägen får ni betala själva! Detta kallar man valmöjlighet! Det är, herr talman, mot den bakgrunden inte konstigt att frågan väcker debatt ute i bygderna och även på andra håll i landet. Det är mot den bakgrunden som centerns agerande i den här frågan skall ses.

Herr talman! Claes Elmstedt säger att det råder oro ute i landet. Det ligger nog en del sanning i det. Det är med förvåning man tar del av vilken information som har gått ut. Jag vill hävda att centern i utomordentligt hög grad har lyckats förvirra debatten. Claes Elmstedt gör det även här i dag när han talar om att vi nu skall fatta beslut om att lägga ned 200 mil järnväg, en sjättedel av samtliga järnvägar. Det är inte vad det handlar om. Riksdagen lade i sitt trafikpolitiska beslut 1979 fast en handläggningsordning. Det förslag vi nu har att behandla innebär en förbättring jämfört med 1979 års trafikpolitiska beslut. Vi föreslår nu ett delat kostnadsansvar mellan länshuvudmännen och staten. Skulle vi ha följt 1979 års trafikpolitiska beslut — som Claes Elmstedt inte ändrade på när han var kommunikationsminister — hade förutsättningarna för länshuvudmännen varit betydligt sämre. Nu är vi beredda att säga att vi skall rusta upp de här banorna — man skall slippa kapitalkostnader för redan nedlagt kapital och framtida investeringar. Jag förstår alltså inte det resonemanget. Nu säger Claes Elmstedt att man får pengar i fem år om man beslutar sig för att gå över till buss. Det utgår medel i båda fallen! Väljer man tågalternativet tar staten på sig kapitalkostnaderna och ansvaret för att rusta upp banorna. Väljer man inte det alternativet får man under övergångsskedet en viss ersättning från staten. I båda fallen erbjuds bättre villkor till länshuvudmännen än vad som gällde när Claes Elmstedt var kommunikationsminister. Jag har inte talat om romantiker. Jag vet att det finns ett stort intresse ute i landet för statens järnvägar och järnvägsfrågorna. Jag tycker detta är en utomordentligt bra utgångspunkt när länshuvudmännen och kommunalmännen skall ta ställning till vilken typ av transportlösning de skall välja för att tillgodose önskemålen från de människor, vilkas uppdrag de har att välja den bästa trafiklösningen.

Herr talman! Jag hade väntat att Kurt Hugosson skulle fråga varför förhållandena inte ändrades under den tid då jag hade ansvaret i departementet. Det är rätt lätt att svara, Kurt Hugosson. För det första utarbetade vi efter kontakter med berörda parter ett ordentligt underlag. Det gällde främst att SJ och länstrafikhuvudmännen skulle komma överens om tjänster som länshuvudmännen ville utnyttja hos SJ. Det var det första steget. För det andra vet Kurt Hugosson lika bra som någon annan — jag antydde det också i mitt huvudanförande — att länshuvudmannaorganisationen ännu inte har ens kommit i gång överallt. Det var litet väl tidigt att börja denna process. Men den hade säkert kommit i gång, om vi hade varit kvar i departementet. Jag tror att utgångsläget för dessa överläggningar då hade varit ett annat. Lika litet som någon annan från det parti som jag företräder har jag förnekat att vi måste se över de banor som det nu är tal om. Därför har vi ställt upp på att beslut bör fattas före utgången av 1984. Nog om detta. Det är inte vi som sprider oro i landet. Vi tar emot information från dem som är berörda, och vi försöker göra det bästa möjliga av detta. Vi tilltror dessa människor, som står mitt uppe i verksamheten, en förmåga att begripa vad det handlar om bättre än transportrådet och många andra, som ser detta från ovan eller mera på distans. Det är skälet till vårt agerande och inget annat. Jag tillbakavisar på det bestämdaste påståendet att vi medvetet skulle vilseleda. Det är en oförsynthet att säga något sådant. Det handlar om att gå försiktigt fram. Därmed är inte sagt att man inte kan acceptera nedläggningar i vissa fall. Vi har aldrig förnekat detta. Men länshuvudmännen, som har ansvaret — vilket så många gånger har sagts här i dag — skall inför detta beslut ha reella alternativ så att de vet vad de gör och inte ställs inför fullbordat faktum. Kurt Hugosson säger också att man nu rustar upp banor och att detta är bättre än 1979 års beslut. Det har också jag sagt tidigare. Men jag begriper inte varför infrastrukturen är så värdefull, om man väljer järnvägsalternativet. Varför skall den inte värderas lika högt, om man väljer landsvägsalternativet? Ingen begär ju att man skall bygga nya vägar för att vi skall få komma ut och köra på dem.

Herr talman! Ingen, vare sig kommuner eller statens organ, har på förhand klassat någon bana som vi nu talar om. Alla banor skall prövas förutsättningslöst. Man skall se till att med utgångspunkt i de ekonomiska förutsättningar som riksdagen nu skapar reella förhandlingar kommer till stånd mellan huvudmännen och statens järnvägar. Jag har inte sagt att centerpartiet medvetet försöker vilseleda. Men jag pekade på att Claes Elmstedt, när han befann sig talarstolen, sade att vi skall fatta beslut om att lägga ned järnvägar. Det är fel att uttrycka sig så. Då medverkar man till att ge en felaktig information om vad det handlar om. Så något om transportrådet. Jag har ingen anledning att gå i svaromål för generaldirektören. Jag tar avstånd från de uttalanden som Rune Torwald gjorde om generaldirektören. Men utskottet gör en klar markering. Transportrådet skall icke medverka i några förhandlingar. Transportrådets uppgift är av medlande och förmedlande karaktär. Transportrådet skall tillhandahålla aktuell och rättvisande information.

Herr talman! Alla banor skall prövas förutsättningslöst, säger Kurt Hugosson. Ja, just det. Det är precis vad de skall, och syftet med vårt förslag är att detta skall vara möjligt. Jag har aldrig påstått att vi fattar nedläggningsbesluten här. Jag har sagt att konsekvenserna av besluten som fattas här blir att persontrafiken på en stor del av det totala järnvägsnätet— en sjättedel —- kommer att försvinna om några år. Det tar jag inte tillbaka en tum av, eftersom de som skall förhandla inte har något egentligt val. Sedan säger Kurt Hugosson att transportrådets uppgift skall vara medlande och förmedlande. Det står också i utskottsbetänkandet och är alldeles riktigt. Jag önskar Kurt Hugosson och många andra som nu representerar majoriteten i de här frågorna all framgång i arbetet att få transportrådet att ägna sig åt denna förmedlande och medlande verksamhet. Om det är någonstans det behövs rejält tilltagen information, Kurt Hugosson, så är det för att lyckas med det. Jag önskar lycka till!

Herr talman! Som alla är väl medvetna om, är SJ ett affärsdrivande verk med stora ekonomiska problem. Frågan om ersättning till SJ har därför varit årligen återkommande för riksdagen. Att SJ:s förluster varit och är stora är välkänt. Att de tenderat att bli större för varje år är ett beklagligt faktum. Om man inkluderar förräntningskravet, har SJ sedan budgetåret 1969/70 redovisat vinst en enda gång. Den totala förlusten från detta datum uppgår till närmare 3,5 miljarder kronor. SJ:s verksamhet kan i dag sägas baseras på två grundläggande beslut. Det ena är 1979 års beslut angående trafikpolitiken, det andra är den strukturplan som antogs 1980 och enligt vilken SJ skall inrikta sin verksamhet på att senast under budgetåret 1983/84 uppnå full kostnadstäckning och uppfylla statsmakternas uppställda förräntningskrav. Vi kan i dag konstatera att så inte kommer att ske. Även om SJ:s prognoser pekar på en viss minskning av underskottet, kommer detta att vara betydande även i fortsättningen, trots en ökad rationaliseringstakt. Konsultfirman McKinsey har för SJ gjort beräkningar om lönsamhetsut vecklingen och pekat på åtgärder för hur denna skall kunna förbättras. Med något annorlunda beräkningsgrunder än de SJ använder anser man att risken är uppenbar att förlusterna, inkl. förräntningskravet, för budgetåret 1983/84 kan uppgå till över 1 miljard kronor, om ingenting görs. Det finns naturligtvis många skäl till denna utveckling. Samtliga dominerande rörelsegrenar — såsom persontrafik, vagnslasttrafik och styckegods — ger ett otillfredsställande bidrag till täckning av de gemensamma kostnaderna. Busstrafiken och vissa andra rörelsegrenar visar på smärre överskott. I sin tur har naturligtvis detta sina skäl. I de flesta fall har SJ inte kunnat påverka dessa. Konjunkturnedgången har varit långvarig och strukturomvandlingen har drabbat näringslivet där järnvägarna traditionellt varit starka. Under hela 1970-talet har SJ därför förlorat terräng när det gäller godstrafiken. Både totalt sett och för transporter över 100 km har lastbilen hela tiden tagit marknadsandelar. Till detta kommer svårigheter att leva upp till kundernas kvalitetskrav beträffande vagnar och punktlighet. SJ:s oförtjänt dåliga rykte i fråga om punktlighet är förmodligen ett av de större problemen. Mycket tyder på att SJ håller på att tackla detta problem på ett framgångsrikt sätt. Det är i detta perspektiv vi skall se regeringens förslag till åtgärder. I vissa delar är vi moderater positiva till åtgärderna, i andra delar är vi mera tveksamma till de av regeringen föreslagna åtgärderna. Jag har i ett tidigare sammanhang ställt frågan: Vad blir egentligen de totala kostnaderna för den nya modell som regeringen här har lagt fram? I en längre interpellationsdebatt för några månader sedan fick jag inget besked av kommunikationsministern. Jag tror att jag vet vad det beror på. Samhällets totala kostnader blir med denna modell knappast mindre än vad kostnaderna är i dag. I varje fall när man diskuterar kostnaderna är detta det enda riktigt intressanta. De är möjligt — för att inte säga troligt — att SJ:s siffror ”friseras” högst avsevärt med det förslag som riksdagen med största sannolikhet kommer att anta. Men samtidigt är det mycket som talar för att samhällets totala kostnader kommer att stiga med åtminstone samma belopp. I slutänden skall vi troligen vara tacksamma om vi uppnår samhällsekonomiskt status quo. Om vi inte ser upp noga riskerar vi att detta blir ett nytt Zenit-fall: Förlusterna tar staten hand om. Högst eventuella vinster tillfaller statens järnvägar. Det har visat sig populärt att citera här i dag. Rune Torwalds poetiska höjder lär jag inte kunna nå, och Sven Henricssons utmärkta val av ämne kan jag inte heller leva upp till. Men i en mycket omtalad bok som heter Megatrender, av den amerikanske författaren John Naisbitt, förs ett resonemang om att det amerikanska järnvägsbolaget redan för flera år sedan borde ha omvandlats från att bedriva järnvägsverksamhet till att i stället bedriva transportverksamhet, dvs. ett företag som transporterar både personer och gods inte enbart på järnvägen. Naisbitt menar att: ”Det bästa exemplet på faran av att inte i tid inse att en verksamhet har föråldrats är järnvägsbolagens öde.” Han fortsätter: ”Anta att ett järnvägsföretag någonstans på vägen, ——- hade ägnat sig åt att omdefiniera sin idé om vilken sorts verksamhet man bedrev. Anta att man hade sagt: ”Låt oss lämna järnvägsaffärerna och ge oss in i transportbranschen.” Företaget skulle då ha kunnat skapa system som förflyttade varor med järnväg, lastbil eller flygplan eller en kombination allteftersom det var lämpligt. I stället fortsatte järnvägsbolagen att sitta fast i föreställningen om de järnvägar som hade tjänat landet så väl — till dess världen förändrades.” Detta är kanske en förändring som även det svenska järnvägsföretaget borde ha gått igenom för flera år sedan. Men det är också en utveckling som man nu håller på att gå igenom. Godstrafik sker allt oftare som en samordning av järnväg och landsväg genom olika typer av kombitransporter. SJ:s satsning på dets.k. C-samprojektet är sannolikt en framsynt och positiv utveckling. Herr talman! Det har varit mycket diskussion i olika sammanhang kring det moderata besparingskravet på minskade kostnader för SJ med 150 milj.kr. Det går inte, säger man. Moderaterna kan inte peka ut var dessa kostnader skall minskas, säger man också. Det sista är faktiskt delvis rätt, även om vi har pekat på en rad möjligheter — som dock bara skall ses som exempel. Samtidigt är det odiskutabelt så, att det är SJ självt som har kompetens och möjlighet att peka ut var dessa besparingar skall ske. Vi moderater menar att riksdagen måste ställa krav på SJ att redovisa kostnadsminskningar. I rådande statsfinansiella läge, med ett budgetunderskott på över 90 miljarder kronor vore, som vi ser det, allt annat ansvarslöst. Inom SJ finns redan i dag ett stort antal siffror framtagna, inte minst inom dens.k. McKinsey-rapporten, som var klar sommaren 1982, och som pekar på ett antal möjliga kostnadsdämpningar. Man kan av detta och annat SJ-material dra tre slutsatser om den ekonomiska situationen. För det första: Intäkterna är otillräckliga. För det andra: Det räcker inte med förbättrade intäkter för att eliminera förlusterna. För det tredje: Det krävs en minskning av kostnaderna för att man i framtiden skall kunna uppnå lönsamhet. Man har också pekat på följande. Tågföringsresultatet bör, menar man, på kort tid kunna förbättras — tillbaka till 1978 års nivå. Dels minskas de direkta kostnaderna, dels förbättras SJ:s image. Enligt rapporten är det också fullt möjligt att minska overheadkostnaderna. Både kortsiktigt och långsiktigt skulle SJ kunna spara miljonbelopp på detta. Men i McKinsey-rapporten talas det också om tänkbara intäktsökningar. På personsidan har SJ fem huvudlinjer, som står för ca 40 96 av persontrafikens intäkter. Problemet är att dessa sträckor har en lägre ökningstakt än genomsnittet för de senaste åren. Detta har sannolikt inte minst påverkats av SJ:s dåliga image beträffande förseningar, bristande service m.m. McKinsey pekar på ett antal åtgärder, värda att satsa på. Det gäller förbättrad service, större prisdifferentiering inom olika segment och satsning på en marknadsföring som pekar ut SJ som ett alternativ till bilen. Det är troligen för tidigt att i dag göra någon utvärdering av SJ:s satsning på den s.k. City-Expressen mellan Stockholm och Göteborg, men det hela förefaller att vara en aktiv satsning. Eftersom en mycket stor del av SJ:s personintäkter kommer från bara fem sträckor, är det tänkbart att liknande satsningar här skulle kunna ge ett gott resultat. Om SJ på detta sätt kan öka resandevolymen med bara några få procent på de sträckor som går från Stockholm till resp. Göteborg, Malmö, Sundsvall och Falun-Borlänge samt på sträckan Malmö-Göteborg, kan det ge stora intäktsökningar. Men då krävs det troligen också att man gör City-Express-satsningar på dessa sträckor. Herr talman! Den viktiga fråga som vi här i riksdagen egentligen borde ställa oss är denna: Har SJ någon framtid, kommer SJ att överleva? Svaret är nog rätt klart: Det kommer SJ säkert att göra. Men i många fall, kanske i de flesta, är det inte SJ som bromsar utan vi politiker. Det är bara om vi tillåter att SJ på ett naturligt sätt ömsar skinn och skaffar sig en kostym som passar som SJ kommer att kunna klara framtiden.